Herr talman! Jag markerade inledningsvis värdet av den enighet som alltsedan 1967 kännetecknat den svenska jordbrukspolitiken. Jag har hänvisat till prisuppgörelserna och till de synpunkter som i övrigt framkommit när vi har diskuterat de här frågorna. Jag har kunnat läsa i Land, jordbrukarnas föreningsrörelses tidning, att prominenta företrädare för LRF ansett att utvecklingen har varit i stort sett lyckosam och att det egentligen gäller att utveckla den jordbrukspolitik vi hitintills har haft i samma riktning, med den anpassning till förändrade förhållanden bl.a. i omvärlden som vi kommer att möta. Då går jordbruksministern ut och säger: Nej, vi skall inte ha den jordbrukspolitik längre som vi har varit överens om, utan vi skall ha en ny jordbrukspolitik. Och nog är utredningen som jordbruksminister Bengtsson tillsatte allsidigt sammansatt, och visst skall den få arbeta med de gamla direktiven och de målsättningar vi var ense om då, men sedan tänker jag föreslå en annan politik utan att i förväg i nya direktiv tala om vilka målsättningar som skall gälla. Är det verkligen inte så, herr jordbruksminister, att det är att ta i att fara omkring och skapa föreställning om att det nu skall bli en ny jordbrukspolitik!

Nr 46 Herr talman! Jag noterar den intensitet och den energi med vilken herr Lundkvist diskuterar jordbrukspolitiken och hur han frenetiskt värjer sig mot varje tanke på förändring. Får jag fatta detta så, att herr Lundkvist = och socialdemokratin står fast vid de grundläggande värderingarna i 1967 — Om nya direktiv till års beslut, nämligen att åkerarealen skulle krympas, vilket skulle möj — 1972 års jordbruksliggöra en större import av billiga livsmedel från låglöneländer till hög — utredning lönelandet Sverige och att den i jordbruket friställda arbetskraften skulle överföras till industrin? Är det verkligen socialdemokraternas jordbrukspolitik, årsmodell 1976?
Herr talman! Jag märker att herr jordbruksministern inte vet vad han talar om. När jag talar om de riktlinjer vi har varit ense om för jordbrukspolitiken så är det de riktlinjer som säger att vi skall ha en jordbrukspolitik i det här landet som ger oss en tryggad livsmedelsförsörjning, som ger människorna som arbetar i jordbruket en med övriga samhällsgrupper likvärdig levnadsstandard och som ger konsumenterna livsmedel till rimliga priser. Det är de allmänna målsättningarna, som bör gälla även i fortsättningen. Det sades redan 1967 att man fortlöpande måste diskutera produktionsmålsättningen mot bakgrund av bl.a. den situation som vi har på världsmarknaden, och det är den uppgift som enligt direktiven 1972 års jordbruksutredning har haft: att diskutera produktionsmålsättningen, att diskutera rationaliseringsstödets utformning, att diskutera prisregleringen. Men jordbruksministern framhärdar i att vad han vill åstadkomma är en ny jordbrukspolitik med ny inriktning. Anledningen till min intensitet är att jag har satt stort värde på såväl från jordbruksnäringens synpunkt som rent allmänsamhälleligt att vi hitintills kunnat ha denna enighet om inriktningen. Jag tror det finns risk för en betydande oro med de signaler som jordbruksministern nu har hissat.
Herr talman! Vad jag talar om är verkligheten 1976, inte 1967, som ligger i det förgångna.
Herr talman! Jag konstaterar att jordbruksministern hela tiden har försökt argumentera mot mig med hänvisning till en diskussion som fördes 1967 och som jag åtskilliga gånger i den här kammaren haft anledning att gå till rätta med, inte minst med motståndare inom centerpartiet, därför att historiebeskrivningen har varit oriktig. Jag tycker nog att jordbruksministern skulle betänka att under de 44 år som socialdemokratin haft ansvaret för jordbrukspolitiken i det här landet har vår jordbruksnäring utvecklat sig mycket gynnsamt, och också betänka att det finns 81 starka skäl att försöka slå vakt om den enighet som har gällt hitintills om jordbrukspolitiken. Han bör inte med yviga gester gå ut och försöka ge intryck av att nu kommer den stora kometen, nu skall det hända någonting helt nytt på jordbrukspolitikens område. Det är ett ömtåligt område där ett samarbete är nödvändigt mellan samhälle, jordbrukare och konsumenter. Jag är anhängare av ett sådant samarbete.
Herr talman! Det gläder mig att herr Lundkvist tar avstånd från värderingarna i 1967 års beslut och jag uppfattar det så att här föreligger möjligheter till stor enighet om beslutet 1977.
Herr talman! Kan vi då till sist, herr jordbruksminister, få ett medgivande som skulle vara välgörande för debatten. Min intensitet beror delvis på att jag har mött så många frågor om detta, inte minst från löntagarorganisationerna som är oroade.

Herr talman! När regeringen kommer att lägga fram sin proposition om jordbrukspolitiken, förhoppningsvis hösten 1977, kommer herr Lundkvist med säkerhet att finna att det är en politik som är till gagn för såväl producenter och konsumenter som landet i dess helhet.

27 september 1973 vägrades emellertid prövningstillstånd. Arbetena med Nr 46 en tunnel från Bolmen påbörjades 1975.

Skrivelserna skickades för yttrande till länsstyrelserna i Kronobergs, Kristianstads och Malmöhus län samt till Sydvatten. Om Bolmenprojek Länsstyrelsen i Kronobergs län har uttalat att ytterligare undersökningar = tet borde komma till stånd för att klarlägga hur stor tillgången på grundvatten är i Skåne och hur stor del därav som kan utnyttjas, varefter en bedömning borde ske av möjligheten att begränsa uttaget ur Bolmen. Jag fann det angeläget att få klarlagt vad man i dag vet om grundvattentillgångarna i Skåne. Regeringen uppdrog därför den 4 november åt Sveriges geologiska undersökning att göra en sammanställning över de större grundvattentillgångarna i Skåne. Sammanställningen kom in till jordbruksdepartementet den 3 december. Enligt SGU kan grundvattenuttaget utan tvivel ökas väsentligt, men en bättre bedömning av uttagsmöjligheterna kan göras först efter noggranna provpumpningar och analyser av grundvattenmagasinen. Något yttrande från länsstyrelsen i Kristianstads län har ännu inte kommit in. Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att Bolmenprojektet är nödvändigt och avstyrker en omprövning av projektet. Frågan om hur Skånes totala vattentillgångar bör utnyttjas och fördelas på olika intressenter bör emellertid enligt länsstyrelsen utredas närmare. Länsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län har enligt uppgift för avsikt att gemensamt hos regeringen begära medel till en utredning om vattenutnyttjandet i Skåne som närmare skall redovisa hur de skånska tillgångarna tillsammans med Bolmen bäst skall kunna utnyttjas och fördelas på olika intressen. SGU:s sammanställning, som har överlämnats till bl.a. Sydvatten, kommer att tillsammans med annat material läggas till grund för regeringens ställningstagande till den medelsframställning som länsstyrelserna i de två Skånelänen avser att komma in med.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Frågan om att ta vatten från sjön Bolmen i Småland för att klara den långsiktiga vattenförsörjningen i delar av vårt sydligaste landskap har varit föremål för ett omfattande utrednings och remissförfarande. Som nämndes tidigare gav regeringen 1970 Sydvatten tillstånd att realisera projektet. Frågan har under årens lopp blivit livligt omdebatterad. Människor bosatta i trakterna kring den natursköna Smålandssjön har känt en i och för sig berättigad oro för att vattenuttaget från Bolmen skulle få negativa återverkningar på den omgivande miljön. De mycket genomgripande undersökningar av miljömässiga aspekter — inte minst ekologiska — som föregått beslutet borde ha lugnat kritikerna. Det förhåller sig ju nämligen så att vattendomen ligger inom ramen för den vattenreglering som bestämdes redan för 30 år sedan. Vattenuttaget kan väntas 83 medföra en lugnare vattenreglering, och det faktum att sjön kommer att utgöra vattentäkt för åtminstone en halv miljon människor torde vara en garanti för att Bolmens rena vatten får behålla sin kvalitet. Oron över Bolmenprojektets fortsatta framåtskridande kan ha sin förklaring i att en medlem av det parti som jordbruksministern tillhör — och numera tillika regeringskollega — etablerat sig som något av en banérförare för kritikerna av Bolmenprojektet. Över huvud taget har rörelserna kring Bolmenprojektet i mycket kommit att kretsa kring centerpartiet, som uppenbarligen försökt slå politiskt mynt av frågan och velat exploatera densamma som en miljöfråga av stor dignitet. Jag vill erinra om att centerns riksstämma sade nej till Bolmen, men vi skall då hålla i minnet att beslutet inte var enhälligt. Skånska delegater, med centerns ledande företrädare i Malmöhus län Stig S. Hansson i spetsen, reserverade sig mot beslutet om en omprövning av projektet. Jag vill också erinra om att Skånes bönder vid LRF:s provinsstämma i Eslöv för en tid sedan, enligt citat från Dagens Nyheter den 3 december 1976, säger att ”ska både jordbruket och tätorterna ta av grundvattnet i Skåne är riskerna stora att detta sjunker med oöverskådliga ekologiska konsekvenser”. Jordbruksministern hänvisar till det yttrande som inkommit från länsstyrelsen i Malmöhus län. I svaret framhålls att det inte inkommit något yttrande från Kristianstads län. Det är mycket märkligt, för den 8 december skickade länsstyrelsen i Kristianstads län ett sådant yttrande över de här framställningarna till jordbruksdepartementet. Däri konstaterar länsstyrelsen i Kristianstad, på samma sätt som Malmöhus läns länsstyrelse, att projektet icke bör omprövas. Skånes grundvattentillgångar räcker inte till för att klara den långsiktiga vattenförsörjningen anser man. Därför vore jag mycket tacksam att få en precisering från jordbruksministerns sida av hur han ställer sig till Bolmenprojektets framåtskridande, närmast hur han ser på av länsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län begärda kompletterande undersökningar av Skånes grundvattentillgångar.
Herr talman! I går fanns inget yttrande från länsstyrelsen i Kristianstads län på jordbruksdepartementet. Såvitt jag har uppfattat det har statsrådet Gustavsson haft en mening om Bolmenprojektet, om nu det kan ifrågasättas. Men han har också hävdat att det är en kommunal uppgift, dvs. ägarna till Sydvatten —- de tolv kommunerna — skall i första hand ta ställning. Jag delar uppfattningen att detta är en kommunal angelägenhet där skattebetalarna i kommunen bör föra en diskussion med de kommunala förtroendemännen om Bolmenprojektet skall genomföras eller inte.

Herr talman! Låt mig erinra om att den undersökning som nämndes, nämligen den som utförts av SGU — Sveriges geologiska undersökningar —- inte tar ställning i sakfrågan. Man gör inte någon bedömning av det framtida vattenbehovet. Man har alltså gjort något av en snabbutredning på direktiv från regeringen och det är i och för sig bra. Det finns också andra utredningar som visar att det finns flera och större grundvattentillgångar i Skåne än man förutsåg i de ursprungliga kalkylerna vid Bolmenprojektets tillkomst. Men låt mig också erinra om en annan faktor, som är betydelsefull för en samlad bedömning av Skånes framtida vattenbehov. Debatten har ensidigt handlat om Bolmenprojektet och miljön där omkring. Konstbevattningen i Skåne har ökat lavinartat under de senaste åren. Enligt uppgifter från lantbrukshögskolan har i år i Malmöhus län 7 400 ha bevattnats. Det motsvarar 2,4 26 av åkerarealen. 9 miljoner m? vatten har använts för denna konstbevattning, varav 3,7 miljoner m? grundvatten. Konstbevattningen i jordbruket kan förväntas öka kraftigt. Det är väl en inte alltför djärv slutsats att påstå att god tillgång på såväl grundvatten som ytvatten i dag och i framtiden spelar en avgörande roll för det skånska jordbrukets produktionsförmåga — ett förhållande som väl bör ligga en jordbruksminister varmt om hjärtat. Vi måste anlägga ett mera konstruktivt perspektiv på vattenförsörjningsfrågan, som vi litet till mans tagit alltför lätt på i vårt land under en lång tid, men som vi nu tvingas angripa med större energi och målmedvetenhet. Länsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län vill alltså —- och jag hoppas att jordbruksministern ställer sig positiv till detta — ha en allsidig undersökning av de totala vattentillgångarna. Det gäller både grundvattentillgångarna och hur de tillsammans med Bolmens ytvattentillgångar bäst skall kunna utnyttjas och fördelas på olika intressenter. Jag hoppas också att jordbruksministern både inom regeringen och inom sitt parti vill medverka till att vi får en mer nyanserad debatt i frågan om Bolmenprojektet och Skånes grundvattentillgångar.

Herr talman! Herr tredje vice talmannen Eriksson har frågat mig om jag avser att framlägga förslag om rätt till avdrag för gåvor till ideella och humanitära ändamål och när förslaget i så fall är att vänta. Regeringen har deklarerat att rätt till avdrag vid beskattningen skall införas för gåvor till ideella och humanitära ändamål. Den närmare utformningen av en sådan avdragsrätt kommer nu att övervägas. Jag hoppas att under år 1977 kunna föreslå regeringen att lägga fram förslag till riksdagen i denna fråga.
Herr talman! Under flera årtionden har riksdagen behandlat krav som framförts i motioner om rätt till avdrag för gåvor till allmännyttiga ändamål. Dessa önskemål har understrukits ytterligare genom uppvaktningar och uttalanden från bl.a. Sveriges frikyrkoråd och de fria samfunden. Under senare år har uppslutningen bakom kraven på avdragsrätt blivit allt starkare.

Det är folkrörelser som erhåller stöd om avdrag medges.

Nu säger budgetministern att det kommer ett förslag 1977. Jag tackar för det klara beskedet och hoppas verkligen att budgetministerns förhoppningar blir en realitet.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan har frågat om jag anser det vara förenligt med det svenska anseendet i internationella sammanhang och med ambitionerna inom alkoholpolitiken att ge ut ett frimärke med dryckesmotiv. Först vill jag nämna att det är postverket som avgör vilka motiv som skall finnas på frimärkena. Som ett rådgivande organ för postverkets frimärksutgivning finns ett konst och programråd med sakkunskap inom konstområdet. Under senare år har postverket i sin frimärksutgivning bl.a. skildrat olika delar av det svenska landskapet. Avsikten är att nästa år skildra Roslagen. Samtidigt vill postverket hylla minnet av Evert Taube. Frimärksserien, som kallas ”I Roslagens famn”, innehåller fem motiv ur Calle Schewens vals. På två av märkena förekommer Calle Schewen själv. Jag har varken anledning att ifrågasätta eller möjligheter att påverka motivvalen i postverkets frimärksutgivning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Turesson för svaret på min fråga angående motivval på frimärken. Frimärket, detta lilla märke, är ett bevis på internationellt samarbete. Man sänder ett brev från Sverige med ett svenskt frimärke, och det går fram till adressaten var han än befinner sig i världen. Likadant är det med försändelser till Sverige — frimärket från resp. hemland gäller. Med dessa ord vill jag endast understryka frimärkets värde och betydelse. Frimärket, med sitt motiv, är också ett lands ansikte. Den stora mångfalden av motivmärken är belysande för detta. När nu postverket har för avsikt att ge ut ett Taubehäfte om fem frimärken, finner man däri ett märke med reklam för brännvin med orden ”jag blandar mitt kaffe med kron”. Statsrådet säger i sitt svar att man skall skildra det svenska landskapet och att man skall skildra Roslagen. Samtidigt skall man hylla minnet av Evert Taube. Jag undrar vad människorna i Roslagen säger om att skildras som personer med brännvinslitern stående på bordet, så som sker på det här frimärket. Låt mig omedelbart säga, för att undvika missförstånd, att jag inte ifrågasätter den konstnärliga friheten. Den skall självfallet finnas. Men vad jag och många med mig reagerade mot är motivvalet. Denna oförsynta reklam och detta romantiserande av brännvinsdrickandet är föga representativt för Evert Taube. Mig veterligt har han aldrig prisat brännvin eller s.k. starksprit med den för svenskt alkoholmissbruk typiska brännvinslitern. Frimärken går jorden runt och är eftersökta objekt för samlare. Nog måste det väcka både förvåning och förundran att man dryckesmotiv Om lämpligheten i Sverige nedlåter sig till att förhärliga supseden så djupt att den får ge motiv till ett frimärke. Och detta i en tid när alkoholkonsumtionen är vårt största sociala problem inom landet. Nu säger en del att frimärket vill ge färg åt en del av Evert. Taubes viskultur. Låt mig bara konstatera att där alkoholen går in, där går kulturen ut. Här förs en allvarlig debatt om att förbjuda alkoholreklam. Mot den bakgrunden ter det sig minst sagt omdömeslöst av postverket att ge ut ett frimärke med detta motiv. Och fadäsen blir ju ännu större med postchefens — jag skulle vilja kalla det larviga — förslag att gå ut med en poststämpel med slanguttrycket ”spola kröken”. Är detta värdigt postverket med dess internationella kontakter? Vad har kommunikationsministern att säga om detta? Jag tror ändock att när postverkets intentioner här ligger på kollisionskurs med samhällets syn på alkoholbruket så finns det anledning för statsrådet att ta sig en allvarlig funderare på detta, och jag ställer frågan: Är herr statsrådet beredd, med hänvisning till vad jag anfört, att söka stoppa utgivandet av detta frimärke med brännvinsreklam?

Herr talman! Jag delar herr Carlssons i Vikmanshyttans uppfattning att alkoholfrågan är en allvarlig fråga och ingenting att skämta om på något sätt, så det vill jag inte medverka till. Men herr Carlsson gjorde sig skyldig till en liten överdrift när han sade att på frimärket står någonting om att blanda sitt kaffe med kron. Det finns ingen text alls mer än ”1 krona” och ”Sverige”. Calle Schewen avbildas sittande vid ett bord med en kaffekopp, en kaffekanna och en sockerskål framför sig, och så håller han en flaska lutad över kaffekoppen. Ingen människa kan se vad som finns i den flaskan. Det kan vara vatten, att svalka kaffet med. Jag tror inte att det här motivet är farligt ur den synpunkt som herr Carlsson anför, nämligen att det skulle kunna skada det svenska anseendet. Vad beträffar den text som frimärket alluderar på vill jag erinra om att i Calle Schewens vals förekommer självdeklarationen att han är både nykter och klok. Jag tycker nog att jag inte har anledning tro att en konstnärligt väl utförd illustration till en dikt av Evert Taube skadar det svenska anseendet. Vad avser följdfrågan om den slogan som föreslagits bli stämplad på breven vill jag säga att jag delar herr Carlssons uppfattning om att det är en vulgär och föga tilltalande slogan.

Herr talman! På en punkt är herr statsrådet och jag överens: att det nykterhetsproblem vi möter i dag är utomordentligt allvarligt. Det är också från den utgångspunkten som jag har ställt frågan om den reklam som det här frimärket innebär. Herr statsrådet har redovisat vad frimärket innebär. Men på frimärket finns det också, enligt de upplysningar jag fått från postverket, noter som svarar mot texten: ”Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron ..;” Noterna säger detta, och det ger alltså belägg för vad jag har sagt. Statsrådet och jag är intresserade av filateli, men det ligger utanför diskussionen. Frimärket är dock särpräglat och kommer kanske att bli eftersökt, eftersom det, såvitt jag förstår, är ett av de få frimärken i världen som kommer att bedriva alkoholpropaganda. Jag tycker faktiskt att det är kränkande för alla de människor som engagerat sig i vår alkoholdebatt, att postverket lånar sig till alkoholpropaganda. Under de senaste dagarna har jag fått många belägg för att frimärket tolkas på det sättet. Dessutom gör detta frimärke inte rättvisa åt Evert Taube och hans intentioner. Får jag fråga herr statsrådet, och det kan gå vidare till postverket: Om Calle Schewen säger att han är både nykter och klok, varför har man då inte gjort ett frimärke med noter på det motivet? Nej, det passade självfallet inte, ty då hade det inte överensstämt med de ambitioner som man tydligen hade då man gjorde frimärksserien. I Calle Schewens vals ingår också orden ”I Roslagens famn på den blommande ö...” Varför kan man inte ta med någonting av den delen utan just detta motiv? Självfallet kan ingen kontrollera vad flaskan innehåller, men det torde vara ganska klart, eftersom man har den här devisen med på frimärket att ”blanda kaffe med kron”. Herr talman! Jag vidhåller min uppfattning att det här frimärket är olämpligt, och jag hoppas att herr statsrådet, utan att behöva utöva ministerstyre, dock skall kunna påverka postverket att ta sitt förnuft till fånga på den här punkten. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Låt mig bara säga att åtminstone jag är helt övertygad om att postverkets val av frimärksmotiv i den här serien är helt fritt från varje tanke på någon form av propaganda för alkohol. Det är alldeles självklart. Vad motivvalet i övrigt beträffar är det precis så som herr Carlsson önskar sig. Här finns en bild av Calle Schewen dansande med Roslagens mö i sin famn, här finns solen som brinner i martallens topp; och här finns måsen med löjan i näbben. Det är just det rikt varierade motivval som, såvitt jag förstår, på ett utmärkt sätt speglar Evert Taubes diktning om Roslagen.
Herr talman! Jag har självfallet utgått från att det vid postverket inte funnits någon tanke på alkoholreklam. Det är tanklösheten att ge ut periodkort i kollektivtrafiken ett sådant frimärke som jag reagerar mot. Jag menar att man kan använda andra motiv, och jag hoppas att den här diskussionen med statsrådet, som säger sig se allvarligt på frågan, ändå skall innebära att man kan byta ut frimärket mot ett annat med tanke på alla de mångskiftande motiv som Evert Taube tog upp i sin konst och som är mera betecknande för Roslagen.

Herr talman! Herr Konradsson har —- med hänvisning till betänkandet Länskort i kollektivtrafiken — frågat mig om jag redan nu är beredd ge direktiv till statliga trafikutövare för att underlätta för kommuner och landsting att träffa uppgörelser om införande av periodkort i enlighet med intentionerna i utredningen. Betänkandet överlämnades till kommunikationsdepartementet den 12 augusti 1976 och har därefter remissbehandlats. Remisstiden gick ut den 1 december. En sammanställning av remissvaren sker f.n. inom departementet. I betänkandet anges formerna för hur ett regionalt rabattkortssystem kan införas och hur staten på olika sätt bör medverka härtill. En sådan fråga är hur rabattkortet skall kunna få giltighet hos olika trafikföretag. Avsikten är att frågan om införande av regionalt gällande periodkort skall ingå i den trafikpolitiska proposition som jag ämnar förelägga riksdagen nästa år. Jag vill emellertid erinra om att det redan nu faller inom den kommunala kompetensen att införa regionalt gällande rabattkort. Ett sådant finns som bekant i Stockholms län och kommer sannolikt också att införas i Örebro län på ett stort antal trafiklinjer. Det bör också framhållas att det inom ramen för nu gällande yrkestrafikförordning finns vissa bestämmelser som kan underlätta för en kommun att införa rabattkortssystem. Jag tänker då på den företrädesrätt som kommunal trafikutövare har när det gäller tillstånd till linjetrafik med buss. Vidare finns särskilda bestämmelser om inlösen av trafikrörelse och om ersättning till trafikutövare vid sådan inlösen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att det nu får betraktas som ytterst angeläget att intentionerna i utredningsbetänkandet Länskort i kollektivtrafiken snarast kan genomföras. Vi vet att ett väl förgrenat och effektivt funge = Nr 46 rande kollektivtrafiksystem är en av flera förutsättningar för en bra och Onsdagen den rättvis samhällsutveckling. Bl. a. är det en absolut förutsättning för att 15 december 1976 skapa likvärdiga levnadsbetingelser oavsett människors bostadsort. Aven för näringslivsutvecklingen har trafikpolitiken en stor betydelse. Mot Om införande av den bakgrunden är det därför nödvändigt att samhället i ökad utsträck = periodkort i ning får ta ansvaret för transportförsörjningen. kollektivtrafiken Ett steg på vägen när det gäller att klara de här problemen och öka intresset och underlaget för den kollektiva persontrafiken skulle vara att införa prisbilliga regionala periodkort. Länskortsutredningen - om jag nu får kalla den så — har i ett enhälligt betänkande lagt fram konkreta förslag som, om de genomförs, skapar förutsättningar för en väl fungerande kollektiv persontrafik i länen. Viktiga inslag i utredningen är dels det i och för sig självklara förslaget att ett sådant periodkort också skall gälla på järnväg, dels principerna för ersättning till trafikutövare vid köp av tjänster. Det är riktigt som kommunikationsministern framhåller i svaret att det redan nu finns möjligheter för landsting och kommuner att i samverkan införa sådana här regionala rabattkort. I Örebro län kommer rabattsystemet att införas redan nu vid årsskiftet. Men där inträffar då det märkliga att reformen blir stympad och kommer att gälla endast vissa delar av länet och bara vissa delar av trafikutbudet därför att det visat sig omöjligt att träffa avtal med statliga trafikutövare. Vi kan alltså konstatera att medan det gått bra att komma överens med privata bussbolag har det dels varit omöjligt att träffa uppgörelse om rabattkortens giltighet på tåg — vilket i förlängningen kan betyda mer järnvägsnedläggningar — dels varit omöjligt att få avtal om rabattkorten för buss med statliga trafikutövare. Även vid förhandlingar om förvärv av fordonsparken förefaller det som om statliga företag har krav på betydligt högre priser än de skulle få enligt den substansvärdering som normalt ligger till grund för förvärv. Herr talman! Det skulle vara principiellt intressant att få ett besked huruvida man direkt eller mellan raderna i kommunikationsministerns svar kan utläsa ett intresse hos kommunikationsministern att medverka till snabba åtgärder för att lösa problemen ute i länen. Jag kan tyvärr inte själv utläsa något sådant intresse ur det lämnade svaret.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Konradsson att jag har ett mycket starkt intresse för att dessa frågor skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt både för trafikanterna och för trafikföretagen. Det har jag uttalat vid flera tillfällen under de senaste månaderna i olika sammanhang. Men jag har inte funnit det lämpligt att i dag gå in i den debattfråga som rör situationen i Örebro län. Vi vet att det på flera ställen i landet finns kommunala rabattkort som gäller för resor inte bara med kommunens egna trafikföretag utan 91 periodkort i kollektivtrafiken också med både statliga och privata trafikföretag. Deras giltighet kan omfatta både busslinjer och järnvägslinjer. Som jag tidigare nämnde finns det exempel även utanför Stockholms län på att ett kommunalt rabattkort har giltighet på en av statens järnvägar trafikerad järnvägslinje. Det finns kanske anledning att i fallet Örebro län ställa sig frågan varför man inte där har kunnat nå fram till ett avtal. Jag vet att frågan om vilken ersättning SJ bör ha för att länsbolagets rabattkort skall få giltighet även för statens järnvägars bussar och tåg i länet har varit en svår punkt vid förhandlingarna mellan länsbolaget och statens järnvägar. Men jag är helt övertygad om att det skulle vara felaktigt av mig att göra ett uttalande i det känsliga läge som råder, innan dessa förhandlingar har brutit samman — om de nu gör det, vilket jag hoppas att de inte skall. Jag utgår i stället från att man på ömse håll har en god vilja och syftar till att så snart som möjligt komma fram till ett avtal.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för detta förtydligande av hans svar. Jag vill bara exemplifiera litet grand ytterligare för att kommunikationsministern skall få en uppfattning om hur det kan ligga till. Enligt de uppgifter jag har kräver tydligen statliga trafikutövare att den s.k. entreprenadprincipen skall gälla vid förhandlingarna. Det betyder att huvudmannen, kommunen/landstinget, får acceptera och betala de av företaget uppgivna självkostnaderna utan insyn i räkenskaperna och de handlingar som gör det möjligt att bedöma skäligheten av dessa uppgifter. Såvitt jag förstår betyder det också att kommuner och landsting får ta på sig hela kostnaden för olönsamma linjer medan det statliga företaget vill behålla vinsten på de lönsamma linjerna, på skolskjutsar och på beställningstrafik. Det blir således ingen utjämning mellan lönsam och olönsam trafik och små möjligheter till rationaliseringar, eftersom trafiktillstånden ligger kvar hos trafikutövarna. Det är alltså mot denna bakgrund som jag skulle önska — utan att på något sätt kräva att kommunikationsministern skall ingripa i pågående förhandlingar — att det positivt uttalades att sådana attityder som har visats i förhandlingarna inte är förenliga med samhällets intresse av att skapa bättre kommunikationer i vårt land.

Herr talman! Herr Lorentzon i Kramfors har frågat mig om jag avser att nu vidta åtgärder för en höjning av utbildningsbidragen vid arbetsmarknadsutbildning. Utbildningsbidragen är konstruerade på så sätt att de alltid är förmånligare än den ersättning man får vid arbetslöshet. Det ankommer på regeringen att anpassa utbildningsbidragen när ersättningsbeloppen vid arbetslöshet höjs. Riksdagen har tidigare i höst beslutat, på förslag från regeringen, att arbetslöshetskassorna skall få inrätta tre nya dagpenningklasser med ersättningar på 140, 150 och 160 kr. per dag. I tisdags beslöt riksdagen — också på förslag från regeringen — att det kontanta arbetsmarknadsstödet för dem som inte är försäkrade skall höjas från 45 till 55 kr. per dag. Författningsändringarna träder i kraft vid årsskiftet. Utbildningsbidraget för ungdomar som inte är arbetslöshetsförsäkrade höjs då från 55 till 65 kr. per dag. Utbildningsbidragen för övriga elever kommer att höjas med utgångspunkt i arbetslöshetskassornas kommande beslut om att tillämpa höjda dagpenningklasser. En ändring kan träda i kraft tidigast den 1 januari 1977.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Eleverna i arbetsmarknadsutbildningen och deras bidrag har varit föremål för behandling i riksdagen vid åtskilliga tillfällen. Vänsterpartiet kommunisterna har som enda parti år efter år motionerat om att det måste bli en förändring till det bättre för dessa elever. Ett stort uppbåd uppvaktade som bekant den 2 december både regering och riksdag, och det känner arbetsmarknadsministern mycket väl till, om en höjning av utbildningsbidraget till 125 kr. Man sade: ”Den situation vi befinner oss i beror inte på arbetsleda, utan på att vi inte har någon möjlighet 3 att få arbete utan denna utbildning. Vi har helt enkelt inte något annat alternativ att leva av.” I den intervju — kort före riksdagsvalet — som AMU-elevernas tidning gjorde med representanter för de partier som nu sitter i regeringsställning var dessa tre partier mycket positivt inställda till en höjning av bidraget. Folkpartiets representant, nuvarande statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet, svarade att den frågan skall vi ta upp i höst. Ingenting hördes dock från dessa borgerliga partier. Inte ett ord har sagts. Därför ställde AMU-eleverna frågan om en höjning till 125 kr. om dagen. Då kände de tydligen inte till att riksdagen hade beslutat om en höjning av ersättningsbeloppen inom arbetslöshetsförsäkringen. Det är till denna höjning av bidragen som arbetsmarknadsministern hänvisar i sitt svar. Det är riktigt i det avseendet att bidragen kommer att bli reglerade, i varje fall för dem som tillhör arbetslöshetsförsäkringen och som arbetar inom AMU-center. Då är frågan: Hur kommer bidragen att bli i övrigt? Det högsta bidraget höjs till 160 kr. Lägger man till stimulans-tian blir det 170 kr. Det var vad AMU-eleverna begärde vid sin kongress nyligen. Men det finns tre grupper till, bl.a. de som — om jag inte minns fel — har 100 kr. per dag totalt. Vad kommer beloppet att bli för dessa? Kommer det att höjas på samma sätt som gäller för dem som tillhör arbetslöshetsförsäkringen? Det skulle vara rätt intressant att få klart besked i det här sammanhanget. Kommer även de AMU-elever som är anslutna till arbetslöshetsförsäkringen att få åtnjuta stimulans-tian i fortsättningen så att deras bidrag blir 170 kr.? Det skulle jag gärna vilja ha svar på från arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Lorentzon i Kramfors säger att vi har uttryckt en positiv inställning till en höjning. Det kommer också att bli en höjning av utbildningsbidragen. Riksdagen har beslutat att de skall vara anknutna till ersättningen vid arbetslöshet och den grundprincipen står fast. Den högsta dagpenning som man i dag får betala ut vid arbetslöshetskassorna är 130 kr. Sedan har man stimulansbidraget, och det blir alltså hittills 140 kr. maximalt i utbildningsbidrag. Kassorna bestämmer själva sina dagpenningar: Riksdagen har ju redan beslutat att man fr.o.m. den 1 januari 1977 skall kunna ge dagpenningar på upp till 160 kr. till de arbetslösa. Det riksdagsbeslutet överensstämde med önskemål som löntagarnas organisationer har fört fram. Riksdagen beslutade vidare i tisdags att det kontanta arbetsmarknadsstödet skall höjas från samma datum, vilket också leder till att utbildningsbidragen till ungdom skall höjas. Av vad jag nu har sagt framgår att någon höjning av utbildningsbidragen inte kan ske före årsskiftet. Å andra sidan är det självfallet inte meningen att höjningen av bidragen till de vuxna AMU-eleverna skall behöva ske senare än motsvarande höjning av arbetslöshetskassornas dagpenningar. Arbetslöshetskassorna är nu i full färd med att besluta vilka ersättningsnivåer de skall välja för sina medlemmar. Regeringen kommer inom kort att ta ställning till utbildningsbidragens storlek.
Herr talman! Jag fick inte direkt svar på den fråga jag ställde, som gällde mellangruppen. De elever som tillhör arbetslöshetskassorna har tidigare haft 130 kr. Sedan tillkommer stimulans-tian, och det har gjort 140 kr. Nu höjs alltså det högsta kassabeloppet till 160 kr. Då är frågan: Skall den högsta gruppen få stimulans-tian även i fortsättningen och kunna utkvittera 170 kr. om dagen? Sedan har vi mellangruppen som totalt haft bara 100 kr. om dagen men som inte tillhör arbetslöshetskassan. Hur kommer höjningen att bli för denna grupp? Det har däremot arbetsmarknadsministern inte svarat på. Den tredje gruppen, de som är under 20 år, har tidigare haft 55 kr., och det beloppet skall enligt arbetsmarknadsministern höjas till 65 kr. I övrigt har jag inte fått något svar.
Herr talman! Utbildningsbidragen är relaterade till den ersättning som man får vid arbetslöshet. I dag är det, precis som herr Lorentzon säger, så, att vuxna som inte är försäkrade i någon arbetslöshetskassa får 100 kr., alltså samma belopp som det lägsta som kan utgå till försäkrade. Det är alldeles klart att det, när man ökar för andra grupper, måste ske en ökning också på den här punkten. Det exakta beloppet går det inte att ta ställning till i dag. Arbetslöshetskassorna är i full färd med att anpassa sina regler till riksdagsbeslutet, och regeringen kommer inom kort att ta ställning.
Herr talman! Menar då arbetsmarknadsministern att regeringen kommer att besluta så, att dessa elever kommer att få de höjda bidragen retroaktivt från den I januari? Man lär väl knappast hinna besluta i frågan före detta datum, men reglerna skall, om jag fattat det hela rätt, gälla efter den 1 januari.
Herr talman! Det är alldeles självklart min ambition att höjningen av den här ersättningen skall kunna ske samtidigt som höjningen av arbetslöshetsersättningen.

Herr talman! Fru Nilsson i Sunne har frågat mig om regeringen har för avsikt att komma med förslag till ny organisation för huvudmannaskapet för den skyddade verksamheten. Frågan om organisation och huvudmannaskap för de skilda formerna av skyddat arbete har ett nära samband med frågan om den yrkesinriktade rehabiliteringens organisation. De båda verksamheterna har utretts parallellt. Med hänsyn till att verksamheterna hör nära organisatoriskt samman i landstingen och i vissa fall i primärkommuner är ett samlat ställningstagande till de båda utredningarnas förslag önskvärt. Remissbehandlingen av förslagen från utredningen om den yrkesinriktade rehabiliteringen är ännu inte helt avslutad. Jag har för avsikt att så snart det är möjligt redovisa regeringens ställningstagande i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga, även om jag kanske hade hoppats att det skulle vara något mer konkret. Anledningen till att jag aktualiserade den här frågan var — som jag också motiverat i frågan — de olägenheter som det splittrade huvudmannaskapet för den skyddade verksamheten onekligen innebär. Till följd av att landstingen är huvudmän i en del av landet och kommunerna i andra regioner har verksamheten blivit mycket olika utbyggd i olika delar av landet. Och det kan variera väldigt mycket i tillgång på skyddade verkstäder från den ena kommunen till den andra. Det är är också en relativt dyr verksamhet för kommunerna på grund av att arbetstagarna numera — f.ö. helt riktigt, vill jag säga — har avtalsenliga löner. Ironiskt nog, kan man kanske tycka, är det också ofta glesbygdskommunerna och kommuner med ett svagt sysselsättningsutbud som har den största tillgången på skyddade arbetsplatser, detta beroende på att handikappade människor och i den öppna marknaden svårplacerad arbetskraft över huvud taget i dessa kommuner inte haft någon chans att få ett arbete. Konkurrensen om arbetstillfällen har varit för stor. Detta har medfört att verksamheten med skyddade verkstäder i många små kommuner utgör en mycket tung utgiftspost. Låt mig bara nämna som ett exempel Torsby kommun i norra Värmland, som har tre skyddade verkstäder med sammanlagt omkring 150 platser. Det är en kommun som har omkring 16 000 invånare och där kostnaden för verksamheten uppgår till drygt 1 kr. per skattekrona. Även i min hemkommun, Sunne, utgör den skyddade verksamheten en mycket stor utgiftspost. Det är därför i dessa kommuner liksom i många andra f.n. en otålig väntan på att ett beslut skall komma om att staten tar över ansvaret för den här verksamheten enligt de intentioner som framgår av det åberopade utredningsförslaget. Min följdfråga till arbetsmarknadsministern skulle vara — förutom om tidpunkten kunde preciseras litet mer - om arbetsmarknadsministern är beredd att följa de riktlinjer som dragits upp i utredningen om ett statligt landstingskommunalt huvudmannaskap.

Herr talman! Jag delar fru Nilssons i Sunne uppfattning om att det här är en utomordentligt viktig fråga. Det är därför som dessa problem utretts i olika omgångar. Nu ligger det två utredningar på regeringens bord. Den ena är förslaget från organisationskommittén för skyddat arbete, som överlämnade sitt betänkande på senhösten 1975 och som då uttalade att det var möjligt att en ny organisation skulle kunna träda i kraft den 1 januari 1978. Men en förutsättning för det var att den samtidigt tillsatta Utredningen om yrkesinriktad rehabilitering kunde hålla sin tidsplan. Det lyckades inte. Den utredningen överlämnade sitt betänkande på sensommaren i år. Remissbehandlingen är ännu inte helt avslutad. Vi väntar på Kommunförbundets yttrande. Mellan de här båda utredningarna finns det flera inbördes samband. De nuvarande huvudmännen för verkstäderna för skyddat arbete, landsting och i vissa fall primärkommuner, är också huvudmän för den yrkesinriktade rehabilitering som bedrivs vid arbetsvårdsinstitut i form av arbetsprövning och arbetsträning. Och verksamheterna har en gemensam administration i landstingen, i många fall särskilda arbetsvårdsförvaltningar. Det är därför inte lämpligt att slutgiltigt ta ställning till frågan om organisation och huvudmannaskap förrän man har en uppfattning i frågan om den framtida organisationen för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Jag upprepar att jag har för avsikt att så snart det är möjligt redovisa regeringens ställningstagande i frågan.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern ytterligare för de kompletterande uppgifterna. Jag vill tillägga att förutom rättviseskälen för de närmast berörda kategorierna, som ju självklart bör ha tillgång till skyddade arbetsplatser oavsett i vilken kommun de bor och oavsett de ekonomiska aspekterna, finns det ytterligare en anledning att snabba på den här frågan. Det är den stagnation som f. n. föreligger när det gäller utbyggnaden av skyddade verkstäder ute i kommunerna. Man avvaktar helt enkelt ett ställningstagande i riksdagen om vem som egentligen skall ha huvudansvaret för denna verksamhet, och därför ligger den här sektorn praktiskt taget i träda f.n. niska branschens problem Til syvende og sidst är det onekligen staten som har ansvar för denna verksamhet. Jag vill alltså ytterligare vädja till arbetsmarknadsministern att om möjligt göra vad som går att göra för att snabba på denna fråga.

Herr talman! I det senaste numret av Veckans Affärer kan man läsa följande rubrik: ”Tandvårdsreform födde Hexagons nya julgransfot.” Då frågar man sig hur det kan komma sig att en tandvårdsreform kan ge idéer till att skapa en ny julgransfot som verkar bli en mycket stor exportartikel. Eftersom jag själv arbetar mycket för en ökning av inno vationer tycker jag att det är bra, men det var egentligen inte meningen med tandvårdsreformen att de som skall syssla med saker som gör att folk kan bita ifrån sig sysslar med att uppfinna julgransfötter. Nu visar det sig att den här teknikern inte kunde försörja sig på rimligt sätt med sin ordinarie syssla, så han fick knåpa med sådana här idéer. Idén med julgransfoten var verkligt bra när det gäller för vårt gamla Sverige att klara av handelsbalansen. Den privata tandteknikersektorn har sedan 1973 varit utsatt för en successiv och medveten ekonomisk utarmning. Medel som använts för att åstadkomma denna utarmning har varit regeringens — även den tidigare regeringens — och riksförsäkringsverkets förslag om fastställande av tandteknikertaxa. Nu säger statsrådet i sitt svar att de får ett påslag med 8 96. Inom socialstyrelsen tillsatte man en mycket sakkunnig utredning för att se över den här frågan, och den lade fram en kalkyl över vad man rimligtvis borde betala per timme. Såvitt jag förstår kommer emellertid inte expertgruppens förslag att följas. Statsrådet säger att det finns stora variabler mellan olika typer av laboratorier, men det är alldeles klart att 8 26 inte kommer att täcka branschens kostnadsökningar. Vad man är rädd för är att det nu kommer att bli svårare för branschen att behålla den personal som den enligt socialstyrelsens direktiv skall ha för att kunna bedriva sin verksamhet. Man blir tvungen att anlita mindre kvalificerad personal för att klara sina arbeten. Det kan alltså befaras att arbetena blir sämre, och det är ju inte meningen. Från tandläkarsidan har man också framfört starka farhågor för att det, om arvodet per timme inte räknas upp, kommer att få besvärande följder för hela tandvården.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, även om jag inte är helt nöjd med det. Vi skall komma ihåg att inte mindre än 90 926 av alla tandtekniska arbeten här i landet görs i privata tandtekniska laboratorier. Om tandvården över huvud taget skall kunna fungera, måste också de här laboratorierna fungera. De är faktiskt lika viktiga som tandläkarna och tandsköterskorna. Vi kan alltså slå fast att vi måste se till, att de har ekonomisk möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Vi skall också komma ihåg att sedan 1973 har lönekostnaderna stigit med 73 26, medan tandteknikerarvodet har ökat med bara 22 6. Det kan väl ses som en stor höjning att gå upp från 60 kr. per timme, som det är i dag, till 73 kr., som Tandteknikerförbundet vill ha. Jag har hört sägas att det skulle kunna bli löneledande, om man gick med på en så kraftig ökning, men jag vill påpeka att det här är fråga om egenföretag. Tandteknikertaxan på 60 kr. i timmen skall alltså täcka inte bara lönekostnader utan också sociala kostnader, hyror, transportkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial osv. Självfallet blir det då inte någon höjning av tandteknikernas löner i motsvarande grad, om man Om den tandtekniska branschens problem niska branschens problem skulle genomföra den föreslagna ökningen. Det är också märkligt att riksförsäkringsverket har lagt ett så lågt bud, eftersom socialstyrelsen har gjort en mycket seriös utredning, där verkligt kunniga människor inom branschen har varit med. Den utredningen har alltså kommit fram till en betydligt högre taxa än vad riksförsäkringsverket har föreslagit. Jag finner det bekymmersamt, om regeringen nu skall följa förslaget om 62 kr. i timmen. Det kommer inte att täcka kostnaderna för de tandtekniska laboratorierna, utan de kommer att få svårt att klara de uppgifter som tandläkarna lägger på dem. Därför skulle jag vilja vädja till socialministern att han tänker om i den här frågan.

Herr talman! Efter herr Ringabys avslutande vädjan vill jag än en gång påpeka att den nya taxans giltighet är begränsad till ett halvår, nämligen fram till den I juli nästa år. Det kommer att bli förhandlingar med tandläkare och läkare, och då kan vi anpassa de olika taxorna så att giltighetstiderna sammanfaller.

Den tandtekniska branschen har expanderat kraftigt sedan tandvårdsförsäkringen infördes. Folktandvården har förlorat tandteknisk personal; enligt uppgifter har den närmare 20 vakanser på sådana tjänster. Till slut vill jag understryka att sedan 1974 har taxan höjts med 31,5 26, inberäknat den nya höjning som nu sker.
Herr talman! Man måste ändå beakta att tandvården har tillförts 329 000 nya patienter under de nio första månaderna 1976. Naturligtvis blir det ett ökat tryck, och det är då viktigt att vi har dentaltekniska laboratorier som på ett rimligt sätt kan hjälpa tandvården. Även om det har blivit en viss uppräkning, är det alldeles klart — såvitt man kan förstå med utgångspunkt i de kostnadsökningar som har skett — att det lagda budet på 8 96 är otillräckligt, även om det eventuellt blir en uppräkning om ett halvår; vad den ger vet man ju inte. Jag förutsätter verkligen att det blir ett rimligt timantal för dem som arbetar inom den dentaltekniska branschen. Det lagda budet svarar på intet sätt mot det resultat som den mycket sakkunniga utredningen inom socialstyrelsen kommit fram till. Det är förvånande därför att denna utredning har till sitt förfogande haft expertis som kunnat bedöma dessa frågor. Jag förutsätter att man på socialdepartementet och i socialstyrelsen verkligen ser till att Nr 47 tandteknikerna får en rimlig timlön för sitt arbete. Torsdagen den
SNS SA Herr talman! Det är klart att det är en viss förbättring att taxan är satt — Om information att gälla ett halvt år. Det kommer alltså att finnas möjlighet att ompröva = rörande alternativa den efter ett halvt år. Men jag föreställer mig att det blir ett mycket besvärligt — förskolor halvår för de tandtekniska laboratorierna fram till sommaren. Det är riktigt som herr Andersson i Örebro säger att det har tillkommit nya patienter beroende på bestämmelsen att alla skall ha möjlighet till kontakt med en tandläkare inom sex månader. Det har t.ex. bara under augusti i år tillkommit 60 000 nya patienter. Det är väldigt viktigt att de tandtekniska laboratorierna har ekonomisk bärighet. De arbetar ju med ett känsligt material, och det fordras ett verkligt konsthantverk för att utföra dessa arbeten. Det finns risk för att kvaliteten på jobbet blir sämre, om lönsamheten tvingar laboratorierna till att göra ett sämre jobb. Jag känner faktiskt litet oro för de privata laboratorierna under halvåret framöver.

1" Jag har under hand inhämtat att socialstyrelsen i lämpligt sammanhang kommer att informera kommunerna om detta riksdagens uttalande.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det klara och otvetydiga svaret. Jag tar då särskilt fasta på de passusar där det sägs att i planen skall redovisas behovet av bl.a. förskolor inom kommunen samt på vilket sätt behovet skall tillgodoses och att inte något hinder föreligger för att även verksamhet vid förskolor som drivs av andra huvudmän än kommunen, exempelvis församlingar i svenska kyrkan, fria samfund och ideella organisationer, tas upp i den kommunala barnomsorgsplanen och att information om det skall utgå till kommunerna. Det är ett angeläget svar i en angelägen fråga. Det är alltså inte av formella skäl som jag har ställt denna fråga vid flera tillfällen här i riksdagen utan därför att svaret skulle skapa klarhet ute i kommunerna på den här punkten. Lika angeläget som att vi fått det positiva svar som socialministern har lämnat här i dag, lika angeläget är det att kommunerna blir informerade om de möjligheter som faktiskt står till buds genom av riksdagen sedan länge fattade beslut. På den punkten har det hittills brustit betänkligt, och det var närmast det som föranledde min fråga. Jag tror att många som har känt till det faktiska innehållet i riksdagens beslut, nämligen när det gäller rätten för alternativa förskolor att finnas kvar och inordnas i den kommunala ramen med kommunen som huvudman, liksom de som har varit politiskt verksamma på det kommunala planet skulle kunna vittna om att de har fått kämpa en ojämn kamp mot okunnigheten på den här punkten. Man kommer inte ifrån intrycket att någonstans i informationskedjan mellan riksdagens beslut och mottagarna har det funnits svaga länkar, varför innehållet har blivit ofullständigt. Det är med stor tillfredsställelse som man avlyssnar socialministerns svar, speciellt som det också innehåller ett löfte om att klar information kommer att utgå.

Herr talman! Herr Gustavsson i Ängelholm har frågat mig om jag, efter det att 1975 års affärstidskommitté har slutfört sitt arbete, avser att snarast förelägga riksdagen förslag om återinförande av affärstidslagen och när detta i så fall beräknas kunna ske. utreda affärstidsfrågorna. Kommittén skall — om den finner att affärstiderna bör begränsas — utarbeta förslag till reglering. Kommittén beräknas avlämna sitt betänkande under första halvåret 1977. Betänkandet kommer sedan att remissbehandlas. Dessförinnan kan jag av naturliga skäl inte uttala mig om vilken ställning regeringen kommer att ta. Som svar på den andra delen av frågan vill jag säga att jag kommer att verka för en skyndsam behandling av affärstidsfrågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Jag är särskilt tacksam för svaret på den andra delfrågan, som gällde när behandlingen skulle kunna ske, och för att handelsministern vill verka för en skyndsam behandling av frågan. Beslutet att slopa den gamla affärstidslagen fattades den 15 december 1971. Det var motiverat av en alltför frikostig dispensgivning, vilken gjort att lagen urholkats. Men det sades också ifrån att det var fråga om ett slopande på prov. ”Jag anser det vidare helt klart att utredningsarbetet kommer att kunna bedrivas med snabbhet. För det första finns allt utredningsmaterial nu framtaget — jag anser inte att utredningen skall behöva göra några egna omfattande utredningar annat än i så fall undantagsvis. För det andra avser jag att i direktiven framhålla att skyndsamhet är av nöden.” Man får därför hoppas att utredningen snarast lägger fram sitt betänkande. Handelsministern har nu lovat att han för sin del, när så har skett, skyndsamt skall behandla frågan. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Propositionen om sysselsättningspolitiken och utskottets betänkande däröver är bland de märkligaste dokument som passerat riksdagen. Bara ett enda omdöme är möjligt: Dessa dokument är helt meningslösa. Meningslösa även utifrån de politiska utgångspunkterna hos sina tillskyndare. Varför? Skälen är många. Jag skall anföra några. Sysselsättningen är den viktigaste sidan av ekonomin. På dokument som skall vara riktgivande för den framtida sysselsättningspolitiken måste man kunna ställa vissa grundläggande krav. Ett krav är att det skall finnas en målsättning. Man kan visserligen laborera med mer än en målsättning — dvs. alternativ — men då skall var och en av dem också vara någorlunda klart angiven. Proposition och utskottsbetänkande saknar varje målsättning. När riksdagen i dag skrider till beslut, vet man efteråt inte vad som beslutats. Ingen vet grunden för sysselsättningspolitiken. Regering och utskott vet över huvud taget inte vad de vill. För det första: man proklamerar full sysselsättning. Samtidigt proklameras att man skall säkra en sysselsättningsnivå som är förenlig med en acceptabel takt i inflationen. Detta betyder helt olika saker, bortsett från att inget av begreppen är definierade. I det ena fallet talar ekot av William Beveridges röst, den gamla fullsysselsättningsprofeten, i det andra hörs desto tydligare återklangen från nobelpristagaren Milton Friedman. Vad skall gälla? Skall alla som efterfrågar arbete också ha rätt härtill? Eller skall deras rätt bara gälla upp till en viss inflationstakt, och när den uppnåtts avlösas av en skyldighet att med arbetslösheten bidra till dimpning av inflationen? Om det senare är fallet: vid vilken takt i inflationen skall detta inträffa? Är den nuvarande takten acceptabel, eller kan ökad arbetslöshet vara ett medel att dämpa den? Propositionen ger inget svar. Arbetsmarknadsutskottet ger inget svar. För det andra: Vad menar man när man talar om full sysselsättning? Menar man att alla som efterfrågar ett arbete också skall ha ett sådant? Eller menar man att också all dold arbetslöshet skall avskaffas? Menar man en sysselsättning motsvarande nuvarande förvärvsgrad? Eller en framtida högre förvärvsgrad? I så fall vilken? Är begreppet full sysselsättning subjektivt eller objektivt? Är det privat eller samhälleligt? Som samhälleligt begrepp kan det omfatta även ett mål som kräver kamp mot sådana hinder eller subjektiva fördomar som håller tillbaka efterfrågan på arbete. Men som subjektivt begrepp kan det betyda att man accepterar att könsrollerna i viss utsträckning leder till att stora grupper kvinnor accepterar hemmafrutillvaron. Vad är det som skall gälla? I propositionen finns ett avsnitt där man i den heliga valfrihetens namn ansluter sig till den subjektivt grundade definitionen. Detta avsnitt citeras f. ö. direkt av utskottet. Men samtidigt proklamerar utskottet att jämlikheten mellan könen skall vara en av principerna i sysselsättningspolitiken. Och båda sakerna kan ju inte gälla samtidigt. På den punkten råder den fullständiga tomheten. Propositionen har givit ett svar och utskottet ett helt annat. Utskottet anför parallellt med sitt svar en gillande bedömning av ett annat och helt motstridande svar i propositionen. Hundraprocentigt tankemässigt kaos råder. Nu menar kanske någon att detta är en teoretisk diskussion, att herr Svensson i Malmö diskuterar från akademisk nivå och att det är skäligen intresselöst. Nej, så är det tyvärr inte. För hur man definierar dessa grundläggande begrepp påverkar hela målsättningen. Beroende på vilken definition man väljer kan — för att ta ett siffermässigt exempel — det behövliga nettotillskottet av arbetstillfällen i framtiden bli en hel miljon större eller mindre. Och det är sannerligen ingen akademisk fråga om man skall ha en miljon fler arbetstillfällen eller ej. Men denna grundfråga besvarar alltså varken propositionen eller utskottets betänkande. Det tycker jag faktiskt är rätt otroligt. För det tredje: om man har en politisk vilja att göra någonting har man givetvis också, åtminstone i hjälplig grad, ett tidsperspektiv. Det är självklar och normal logik. Annars vet man ju inte hur man skall genomföra det. Men för arbetsmarknadsutskottet gäller tydligen inte en sådan vanlig mänsklig logik. Det som man nu eventuellt vill genomföra — vad det nu är — vet man inte i vilket tidsperspektiv man vill genomföra. Det är ju helt fantastiskt med tanke på att man då inte heller har möjlighet till någon som helst resursplanering. Beroende på om man vill genomföra en viss sak till exempelvis 1990 eller till år 2000 måste man i första fallet under i övrigt lika omständigheter anslå 75 26 mer resurser än i andra fall. Detta är ju lätt att förstå. Men på dessa enkla frågor har propositionen inget svar, och utskottet anser inte att frågan är värd att befatta sig med på utskottsbetänkandets mer än 60 trycksidor. För det fjärde: sysselsättningspolitik handlar oundvikligen om ett visst antal arbeten, om människors försörjning, om. nytillskott och bortrationaliseringar. Detta förefaller ju vara självklarheter. Men så icke för propositionens författare eller för utskottet. Eftersom man, som jag tidigare sagt, inte vet vad man vill är man också oförmögen att uttrycka det kvantitativt. Varken propositionen eller utskottets betänkande bekymrar sig om problemets allmänna storleksordning. Ingen vet hur många jobb som måste tillskapas, för vem de måste tillskapas, var de måste tillskapas eller hur de måste tillskapas. I hela betänkandet finns det fyra eller fem sifferuppgifter som rör total sysselsättning eller tillskott i den totala sysselsättningen. Alla de uppgifterna är, betonas det mycket noga, räkneexempel — och f. ö. helt olika räkneexempel. Men då uppstår frågan: Var är målsättningen? För någon sorts, om också aldrig så ungefärlig, uppfattning om storleksordningen av det sysselsättningstillskott, brutto eller netto, som man vill söka förverkliga borde väl ändå finnas i ett utskottsbetänkande! Man måste väl ha någon uppfattning i runda tal om vad man vill åstadkomma. Men man har ingen uppfattning om proportionerna. Man har inte ens klart för sig skillnaden mellan heltidsoch deltidsarbeten. Man talar hela tiden om arbetstillfällen och om antalet sysselsatta som om heltid och deltid var samma sak, trots att som alla vet ett heltidsarbete motsvaras i runda tal av två deltidsarbeten. Därför kan man inte blanda ihop de båda sakerna hur som helst. Men det sker utan hämningar. Vad vill då regeringen och utskottet? Och vad ville socialdemokratin, som lät skriva propositionen? Ja, ingen vet. Det finns inget mål uppsatt för exempelvis kvinnornas ekonomiska frigörelse. Man understryker i ett avsnitt valfriheten för den enskilde men nämner inte ett ord om deltidsarbetena. Och ändå är 96 96 av deltidsarbetarna kvinnor. Skall det förbli så i framtiden? Skall det kvinnliga deltidsarbetet rent av utsträckas? Om det är detta utskottet menar, så är ju det en djupt reaktionär målsättning. Den är helt oförenlig med varje jämlikhetssträvan och oförenlig över huvud taget med den ekonomiska delen av kvinnofrigörelsen. Vari består, enligt dem som författat dessa dokument, över huvud taget den ekonomiska kvinnofrigörelsen? Är målsättningen — som den rätteligen borde vara — att varje vuxen kvinna skall ha en självständig försörjning? Eller är den något annat? Hur länge skall man acceptera massutbredningen av kvinnlig undersysselsättning och arbetslöshet? Inga svar. Både regering och reservanter tycks på den punkten vara sorglösa som barn. Proportioner, målformuleringar, siffror, tidsperioder — allt försvinner i propositionsspråkets värld av verbal bomull, som ungefär går ut på att ”vi är för allt som är gott och mot allt som är ont”. En lång rad andra frågor kan också ställas. I vilket perspektiv ser man arbetstidsförkortningen? Vad skulle den kunna spela för roll i sysselsättningsfrågan? Hur ser man på näringslivets strukturfråga? Tror man på allvar, under alla fraser om regional balans, att man kan hålla skogslänens orter och bygder under armarna om man samtidigt skall acceptera och understödja skogs-, järn och stålindustrins väntade starka koncentration? Hur påverkar detta de geografiska arbetshindren? Vilken alternativ industristruktur skulle i framtiden kunna motverka ett sådant problem? Inga svar från propositionen. Inga svar från utskottets betänkande. Hur skall sysselsättningspolitiken finansieras? Vem skall bära bördan? Det är en fråga som i dag ställs av många moderna ekonomer. Den har Nr 47 avgörande betydelse för hela fördelningsfrågan i samhället. Cambridge-ekon Torsdagen den omen Michal Kalecki har visat hur statsinterventionen, för att hålla sys 16 december 1976 selsättningen uppe i de kapitalistiska länderna, lätt tenderar till att lägga huvudbördan härför på arbetarklassen och därmed negativt påverka för Samordnad delningen. Det blir så att säga de sysselsatta arbetarna som får betala för — sysselsättnings och att de arbetslösa skall komma i arbete igen. Men inga svar ges någonstans = regionalpolitik på dessa problem, inga aspekter förs fram. Sammanfattningen av detta, herr talman, kan bara bli en, tyvärr. Proposition och betänkande för över huvud taget inte fram några av de relevanta problemen. Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 7 saknar insikt, avsikt, utsikt och åsikt.

Politik för arbete kräver politiska beslut. Politiska beslut kräver att man vet vad man vill. Att man vet vad som är nödvändigt i ett samhälle och ett samhällssystem där utslagning och arbetslöshet är lagbundna inslag. Att man är beredd att förutsättningslöst diskutera detta samhällssystem i relation till målsättningen: kamp för arbete åt alla. Detta är vad vi, om ock i kortfattad form, försökt göra i vpk:s motioner. Jag yrkar därför bifall till de av vpk väckta motionerna nr 10, 1892, 2141 och 2157.

Herr talman! Även om den aktuella statistiken för arbetsmarknaden i november i år visar att antalet arbetslösa understiger motsvarande antal i november i fjol så är läget för det svenska näringslivet inte ljust. Den socialdemokratiska näringspolitiken har lett fram till stora problem för främst den svenska exportindustrin. Den senaste tiden har rapporterna om hotande företagsnedläggningar och driftinskränkningar kommit tätt. Hela branscher utsätts för stora svårigheter. Förhållandena blir naturligtvis särskilt besvärande för de regioner som i hög grad domineras av branscher som nu utsätts för omställningsproblem. Mot den bakgrunden kommer det att ställas stora krav på den ekonomiska politiken. Det gäller att hålla kostnadsutvecklingen i schack så att svensk exportindustri blir konkurrenskraftig. Vi måste föra en näringspolitik som skapar en miljö där det på nytt blir stimulerande att starta nya företag och utveckla befintliga företag, så att 31 många nya arbetstillfällen erbjuds. Statens industriverk har helt nyligen presenterat en undersökning om nybildningen av företag inom tillverkningsoch byggnadsindustrin. Utvecklingen är dyster. Under 1970-talet har nyetableringarna minskat med ca en fjärdedel. Den statistiken är ett klart belägg för att vi måste få en kursändring i näringspolitiken om tryggheten i jobben skall bevaras och än mer för att målet om arbete åt alla skall kunna uppnås —- den målsättning som vi i utskottsmajoriteten ställer oss bakom, helt i motsats till vad herr Ingemund Bengtsson i Varberg försökte göra gällande från talarstolen nyss. Jag tycker också, om jag redan här får kommentera herr Bengtssons uttalande just om att skapa nya arbetstillfällen, att det kan vara klokt att betänka den här statistiken innan man går ut så hårt och kräver nya jobb. Hade det varit en annan näringspolitik för de mindre och medelstora företagen under den gångna mandatperioden, då herr Bengtsson hade ansvaret, hade vi haft åtskilligt fler arbetstillfällen att erbjuda i dag än vad den nya regeringen hade att presentera vid övertagandet av makten. Det är i det här sammanhanget som arbetsmarknads och sysselsättningspolitiken kommer in. Det är ett mycket omfattande utredningsmaterial som ligger till grund för betänkandet från arbetsmarknadsutskottet. Främst bör sysselsättningsutredningen, långtidsutredningen och det omfattande materialet från Länsplanering 1974 nämnas. På detta och en hel del annat material bygger propositionen 211 om samordnad sysselsättnings och regionalpolitik. Den lämnades i maj i år till riksdagen av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Så kom regeringsväxlingen i september-oktober och frågan uppstod om den nya regeringen skulle dra tillbaka propositionen eller ej. Då propositionen främst tar upp rent allmänna principer blev beslutet att den skulle riksdagsbehandlas i befintligt skick. De tre regeringsbärande partierna har sålunda på basis av ett omfattande utredningsmaterial, propositionen 211 och inte mindre än 48 motioner, enats om det föreliggande utskottsbetänkandet. En viktig utgångspunkt för ställningstagandena har vidare varit regeringsförklaringen från den 8 oktober i år. I den slås fast: ”Regionalpolitiken skall förstärkas så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö.” Vidare: ”Nya arbetstillfällen måste skapas inom näringslivet. Det ger också resurser till den ökade sysselsättning som krävs i statlig och kommunal verksamhet.” Jag vill också ta ett tredje citat: ”Alla ungdomar skall garanteras arbete, praktik eller utbildning. Arbetsförmedlingen förstärks och effektiviseras. Stödet till halvskyddad sysselsättning förbättras. Arbetslivet måste anpassas till de handikappades krav.” Slutligen: ” Arbetet på jämställdhet mellan kvinnor och män påskyndas.” Det var bl.a. de här punkterna som herr Bengtsson menade att den nya regeringen inte kände samma ansvar för som den gamla regeringen gjorde. De citat som jag nu har gjort pekar klart på att det här är ting som verkligen prioriteras i det fortsatta arbetet. Alla försök att påstå något annat skall Nr 47 falla till marken. Torsdagen den Då kan man fråga: Hur har de här deklarationerna följts upp i utskotts 16 december 1976 majoritetens skrivningar? Själva utgångspunkten är naturligtvis arbetet. Det är en fundamental - Samordnad mänsklig rättighet. Sysselsättningsutredningen har visat att det finns ett = sysselsättnings och mycket stort behov av nya arbetstillfällen. Härtill kommer det ökande be = regionalpolitik hovet av deltidsarbeten för äldre som vill fortsätta att arbeta även efter sin pensionering. Arbetet skall ge den enskilde möjligheter att utveckla sig själv, ge trygghet och arbetsglädje. Den tekniska utvecklingen skall användas inte bara för att nå en effektivare produktion utan för att göra arbetsmiljöerna säkrare och arbetsuppgifterna mer stimulerande. Ett mänskligare arbetsliv ger också utrymme för människor att engagera sig i annat. Arbetet skall inte behöva ta all kraft. Det är viktigt att olika beslut som rör villkoren för den enskilde i arbetslivet ses tillsammans. När vi arbetar för att alla som vill ha ett förvärvsarbete utanför hemmet skall få chans till detta, så måste vi samtidigt arbeta för en utvidgad och bättre barnomsorg. När vi argumenterar för att de anställda skall få mer att säga till om på sin egen arbetsplats måste vi samtidigt ge möjligheter till vidareutbildning. Och när vi förutsätter att produktionsutbytet skall stiga för att ge underlag för högre välfärd måste vi samtidigt öka ansträngningarna för att skydda den enskilde arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa. Men rätten till arbete måste gälla alla. Vissa grupper har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden eller att hålla sig kvar där. Det gäller främst kvinnor, ungdomar, handikappade och äldre. Andelen kvinnor som förvärvsarbetar har stigit snabbt under senare år. Fortfarande saknar emellertid många kvinnor förvärvsarbete. Om man antar att kvinnorna vill ha samma sysselsättningsgrad som männen hade år 1975, så fordras ytterligare 600 000 nya arbetstillfällen. Enligt en intervjuundersökning som statistiska centralbyrån genomförde våren 1975 önskade 250 000 kvinnor i åldern 25-64 år få förvärvsarbete omedelbart eller efter viss väntetid. Målet måste självfallet vara att alla som vill ha ett arbete utanför hemmet skall ges en chans till det — män som kvinnor. Denna målsättning förutsätter att en rad s.k. förvärvshinder undanröjs — och det vill jag starkt understryka. Jag delar den uppfattningen med herr Ingemund Bengtsson i Varberg. Det är ingen motsättning oss emellan på den punkten. Stora insatser, främst beträffande barnomsorgen, är nödvändiga om alla som vi vill skall förvärvsarbeta också skall kunna ges den chansen. Bristfällig utbildning, dåliga kommunikationer och otillräcklig hjälp med tillsyn av anförvanter som behöver vård lägger hinder i vägen. Stora insatser från det allmännas sida kommer att bli nödvändiga för att undanröja dessa brister. Samtidigt måste alla vägar prövas för att åstadkomma bättre jämlikhet mellan kvinnor och män — inte minst på arbetsmarknaden. Vi har fortfarande i alltför stor utsträckning en uppdelning i manliga och kvinnliga yrken, där de kvinnliga är lägre betalda, har mindre inflytande och sämre framtidsutsikter. 33 Folkpartiet har sedan länge arbetat för att samhället måste garantera ungdomarna sysselsättning — där har herr Bengtsson helt rätt. Alla sluter numera upp bakom kravet på särskilda åtgärder. Trots den förbättrade konjunkturen under år 1974 låg arbetslösheten bland de unga kvar på en mycket hög nivå. Och i höst har andelen arbetslösa under 25 år stigit, trots att det totala antalet arbetslösa sjunkit. Värst utsatta är 16—19-åringarna. Många ungdomar i denna åldersgrupp har nyligen lämnat grundskolan eller avbrutit studier i gymnasieskolan. Otillräcklig yrkesutbildning och avsaknad av arbetslivserfarenhet är stora handikapp för de här ungdomarna. Det är därför nödvändigt att hjälpa dem både med kompletterande utbildning och med förvärvsarbete. Varje ung människa i denna situation måste få vägledning för att kunna ta ställning till vad som är bäst i hennes situation. En tids praktik kan vara bäst för den som saknar erfarenhet från arbetslivet. En kortare yrkesinriktad kurs kan vara bäst för den som har bristfällig utbildning men inte vill binda sig för en längre studietid. Ett byte av utbildningslinje på gymnasieskolan kan vara bäst i ett tredje fall osv. Här finns många förslag som vi har fört fram. För att nå också de ungdomar, som lämnat skolan och dem som inte arbetsförmedlingen kommer till med information och rådgivning måste verksamheten vara uppsökande. De av riksdagen tidigare beslutade planeringsråden kommer säkert att bli värdefulla i detta sammanhang. Till frågor som skall tas upp i planeringsråden hör fackligt deltagande i skolornas undervisning, praktikfrågor, studie och yrkesvägledningsfrågor samt arbetslivsorientering. Kraven i arbetslivet ökar. Resultatet har blivit en utslagning av mindre starka grupper från normalt arbetsliv. För en handikappad är det svårt att komma in på eller komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det behövs större insatser för undersökning av arbetsplatser i syfte att göra förändringar så att fysiskt och psykiskt handikappade kan fullgöra ett reguljärt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Anpassningsgrupperna har här en viktig uppgift. Det behövs också fler halvskyddade arbetsplatser. Sådana arbetsplatser är ofta en bra mellanform.

Utskottet har på tre punkter ändrat propositionsförslaget. Man kan undra om det är det som föranleder herr Bengtsson att ifrågasätta vår vilja att just undanröja hinder för handikappade att komma ut på arbetsmarknaden. De ändringar vi har gjort och som herr Bengtsson har slutit upp bakom innebär följande: För det första har utskottet förenklat statsbidragsmodellen att omfatta tre bidragssteg i stället för i propositionen föreslagna fyra. För det andra har utskottet vänt sig emot propositionens hårda låsningar i ett par avseenden. Vi menar att det kan vara nödvändigt att låta statsbidrag utgå i vissa fall även efter fyra år för att kunna erbjuda en handikappad sysselsättning. Detta skall prövas med utgångspunkt i den anställdes arbetsförmåga och föreliggande placeringsmöjligheter. Bedömningen skall i förekommande fall ske i samråd med anpassningsgruppen på arbetsplatsen. Utskottet menar också att möjligheten för en arbetsgivare att flytta över en i företaget anställd till halvskyddad sysselsättning skall finnas kvar. I propositionen föreslås att denna möjlighet skall tas bort. Självklart kan olyckshändelser och annat inträffa som gör det motiverat att erbjuda halvskyddad sysselsättning. Det förefaller naturligt att detta då sker på den egna arbetsplatsen, där förhållandena är kända och gör anpassningen lättare. Utskottet har betonat att sådana överföringar skall ske med restriktiv tilllämpning. De här ändringarna, som herr Bengtsson alltså har ställt sig bakom, är ju ett försök att göra det än bättre för de handikappade än vad som föreslogs i propositionen. I propositionen föreslås vidare en särskild form av halvskyddad sysselsättning närmast avsedd för ungdomar under 25 år med svåra fysiska handikapp. Avsikten är att underlätta för dem att efter avslutad utbildning få anställning. Propositionsförslaget ligger i linje med de tankegångar vi tidigare framfört. Utskottet ansluter sig till förslaget. Det räcker inte att kunna erbjuda arbete åt alla och försöka röja undan hinder för dem som söker sig ut på arbetsplatserna. Arbetsplatserna måste också ha en rimlig fördelning över landet. Det gäller med andra ord att ha en regionalpolitik som fungerar. Riksdagen har tidigare fastlagt viktiga principer för regionalpolitiken och anslagit mycket ansenliga belopp till regionalpolitiska åtgärder. Den har exempelvis anslagit 4 000 milj.kr. till lokaliseringsstöd för innevarande femårsperiod, som löper ut den 1 juli 1978. 1978 blir ett viktigt år för regionalpolitiken. Det är således det år då en ny ram skall beslutas för lokaliseringsstödet. Ännu viktigare är kanske att en del utredningsarbete skall vara färdigt då och föranleda riksdagen att besluta om den fortsatta regionalpolitiken. Främst tänker jag på sysselsättningsutredningen och de tilläggsdirektiv den har fått. Detta förhållande gör att utskottet inte gjort några viktiga ändringar i propositionens förslag för tiden fram till nästa stora riksdagsbeslut i det här ärendet. Och det bör komma i slutet av 1978. En del markeringar görs dock, och jag vill peka på dem. I riksdagsbeslutet 1972 angående den regionala utvecklingsplanen fastställdes befolkningsramar för 1980. När vi nu kan se i facit hur det ser ut i mitten av 1970-talet, kan vi konstatera en del positiva förskjutningar i utvecklingen. Riksdagen uttalade 1972 att det var önskvärt att planering sysselsättnings och regionalpolitik och ambitioner i skogslänen primärt inriktades på de högre talen i de då redovisade planeringsramarna. Detta mål har redan uppnåtts i flera av skogslänen. Vidare har storstadstillväxten kraftigt dämpats. Detta har lett till att de i propositionen föreslagna befolkningsramarna för 1985 naturligen har anpassats till det förändrade läget. Utskottet menar att den utvecklingstrend som kan avläsas efter 1972 bör bestå. Det gäller därför att med de regionalpolitiska medel vi har hjälpa till så att den här balanserade befolkningsutvecklingen fortsätter. Utskottet gör därför några uttalanden. De föreslagna befolkningsramarna godtas för storstadslänen som grund för planeringen under förutsättning att denna primärt inriktas på de undre delarna av ramarna. På motsvarande sätt säger vi att planeringen i skogslänen även i fortsättningen bör primärt inriktas på de övre delarna av planeringsramarna. Det rör sig således inte alls om något frångående av ramarna. De har samma uppgift som beslutats tidigare och som det nu föreslås i propositionen. Men utskottet gör uttalanden om var den primära planeringsinriktningen skall ligga i fråga om skogslän resp. storstadslän. Vad gäller ortsstrukturen kan först konstateras att i dag är över 80 96 av befolkningen bosatt i tätorter. För glesbygdsbefolkningen medför denna koncentration växande problem med kommunikationer och service av olika slag. Den indelning i fem typer av orter som fastställdes redan 1972 föreslås i propositionen bestå. Det innebär en klassning av tätorterna i storstadsområden, primära centra, regionala centra, kommuncentra och kommundelscentra. Vissa kompletterande beslut föreslås om att Södertälje, Nynäshamn och Stenungsund skall utses till regionala centra. Ett intressantare tilläggsförslag är kanske att ett 20-tal kommundelscentra utpekas i huvudsak inom det inre stödområdet och på Gotland. De här förslagen godtas av utskottet. Vad gäller kommundelscentra bestämde riksdagen redan 1972 i princip att sådana skulle utses, men riksdagen avstod vid det tillfället i avvaktan på den fortsatta länsplaneringen att peka ut vilka orter som skulle komma i fråga. En av de viktigaste uppgifterna i den fortsatta regionalpolitiken blir att klara den inomregionala balansen. Den hittillsvarande utvecklingen i kommuncentra i inre stödområdet under 1970-talet inger oro härvidlag. Det visar bl.a. det material som utskottet har tagit fram från folk och bostadsräkningen 1975 och som finns redovisat i betänkandet. En avgörande fråga är därför om ortsplanen i sin nuvarande utformning är ett ändamålsenligt instrument för att nå de allmänna målen för regionalpolitiken, nämligen att alla människor skall ha tillgång till arbete, service och god miljö. Utskottets majoritet finner det vara angeläget att en bedömning av ortsplanens framtida roll kommer till stånd, och vi förordar därför att regeringen på lämpligt sätt gör en utvärdering av systemet. Självfallet måste regionala och kommunala instanser vara med i ett sådant arbete. Utskottets strävan har över huvud taget varit att betona betydelsen av att planeringen sker i decentraliserade former. Inte minst tror vi att landstingens betydelse kom Mot den här bakgrunden är det naturligt att utskottet har avvisat alla motionsyrkanden om ändringar av ortsplanen. Av motioner, uppvaktningar och skilda uttalanden kan man dra den slutsatsen att det är speciellt en grupp av tätorter som känner sig oroade av — Samordnad ortsplanen, och det är de som har hamnat utanför systemet. Vad skall hända = sysselsättnings och med dem? Skall de lämnas utanför allt intresse från riks och länsmyndighe = regionalpolitik ter? Så får det naturligtvis inte bli. Självfallet uppstår det svåra avvägningsfrågor om hur knappa resurser skall fördelas. Men det är viktigt att stryka under, som utskottsmajoriteten gör, att den formella indelningen i ortstyper inte får vara ensamt avgörande för beslut om insatser. Folkpartiet har tidigare vunnit stöd i riksdagen för sin tanke om servicegaranti för mindre orter. Vill vi undvika en fortsatt avflyttning från landsbygden måste serviceförsörjningen tryggas på ett bättre sätt. Det sista avsnittet i utskottsbetänkandet behandlar en rad motionsyrkanden om åtgärder i vissa orter och områden. Det gäller Norrlands inland, Tornedalen, Jämtland, Västernorrland, norra delen av Gävleborgs län, Eskilstunaområdet och Västsverige. Områdena kan sammantaget karakteriseras som i något avseende problemområden sett ur arbetsmarknadssynpunkt. Mycket vore att säga om dessa motioner. Men jag måste begränsa mig och vill därför lyfta fram motionerna angående sysselsättningsläget i Vindelådalen. Sedan riksdagen 1967 uttalade att Vindelälven skall sparas för framtiden så har behovet av extrainsatser varit stort. I arbetsmarknadsutskottets betänkande görs nu ett uttalande om att berörda departement och myndigheter med kraft skall verka för att insatser görs som i första hand ger bestående arbetstillfällen. Frågan har utretts och ett rätt omfattande åtgärdsprogram finns framarbetat. Nu gäller det att handla.

Herr talman! Herr Wirtén började sitt anförande med att hävda att situationen trots statistiken om det utomordentligt gynnsamma arbetsmarknadsläget är dyster. Han framhöll inledningsvis att Sveriges exportindustri har fått stora svårigheter och bl.a. drabbats av nedläggningar till följd av den socialdemokratiska näringspolitiken. Får jag erinra herr Wirtén om att folkpartiet före valet — inte minst dess ledare — gång efter annan framhöll att den socialdemokratiska regeringen ägnar alltför stor omsorg åt de stora exportföretagen, medan de små företagen kommer i kläm. I dag är läget tydligen ett helt annat. Men har ni inte upptäckt att det pågår en världsomfattande ekonomisk kris, som ger exportindustrin stora svårigheter i alla länder? Vi har i Sverige hållit efterfrågan uppe mer än i andra länder, och det har vi gjort genom stöd till exportindustrin. Jag vill självfallet inte nonchalera de varsel som förekommer inom näringslivet. De är av allt att döma något fler än förra 37 året, men det finns ingen som helst anledning att måla en katastrofbild. Vi är förhoppningsvis inne i slutskedet av en konjunkturnedgång, och det gäller att härda ut och inte ge tappt. Det är regeringen som har ansvaret för att företagen inte drabbas av pessimism. Vi har stora lager. Tillåt mig att säga att det är en utomordentligt fin investering. I de lagren ligger stora rikedomar, där samhället har pumpat in många hundra miljoner. Företagen har inte avskedat sin personal. Vi går alltså mot konjunkturuppgången mycket väl rustade, bättre rustade än inför någon annan konjunkturuppgång — vi har lager, och vi har väl utbildad personal. Att regeringen inte bedömer framtiden så värst pessimistiskt framgår — som jag nämnde i mitt första anförande — av den omständigheten att regeringen minskar statens bidrag till kommunerna då det gäller att ge sig i kast med ungdomsarbetslösheten. Jag anser att den åtgärden har varit alltför optimistisk och att man inte borde gjort denna minskning. Den bedömning som herr Wirtén gjorde sig till tolk för kan inte delas av regeringen i dess helhet. Det räcker inte, herr Wirtén, att åberopa regeringsdeklarationen som stöd för att man är för en aktiv sysselsättningspolitik. Det står inte mycket i det aktstycket som talar om sysselsättning, och ingenstans finner man de där 400 000 jobben som det största regeringspartiet lovat.

Herr talman! Herr Wirtén är en levande illustration till det jag tidigare sade. Låt mig ställa några konkreta frågor till honom, eftersom han är utskottsmajoritetens förste talesman här i dag. Han säger att en av målsättningarna för sysselsättningspolitiken, den som skall prioriteras, är jämställdhet mellan män och kvinnor. Vad menar herr Wirtén med jämställdhet mellan män och kvinnor? Skall fortfarande i framtiden den allmänna kvinnliga yrkesverksamhetsgraden vara 50-60 96 av den manliga? Om inte, vid vilken högre nivå tänker man sig att man skall uppnå jämställdhet? Tänker man sig att det skall bli en fullständig utjämning? Vart tar då det kvinnliga deltidsarbetet vägen? Deltidsarbetet är som bekant till 96 96 en angelägenhet för kvinnorna. När skall denna jämställdhet som man skall prioritera uppnås? Inom vilket ungefärligt tidsperspektiv tänker sig herr Wirtén att man skall uppnå jämställdhet med nuvarande politik — vad kan det röra sig om: 20, 30, 50 eller 100 år? Vi har ingenting fått veta om detta. Jämställdhet mellan män och kvinnor skall prioriteras, säger herr Wirtén. Prioriteras i förhållande till vad då? Vad händer t.ex. om det privata näringslivet visar sig inte kunna skapa full sysselsättning? Det är f. ö. en banal situation — det har det aldrig kunnat. Om detta blir ett allvarligt hot mot den ökade sysselsättningen för kvinnor, vad är då regeringen beredd att göra för att konkret föra fram och förverkliga det som man påstår vara sin prioriterade målsättning? Skall man sätta tillbaka subventionerna till storfinansen till förmån t.ex. för utbyggnad av statlig industri eller statlig serviceverksamhet i en ökad utsträckning jämfört med nu för att uppnå den prioritering av den ökade kvinnliga förvärvsverksamhetsgraden, som man påstår sig stå för? Är man beredd att prioritera andra inslag av starkare statlig styrning ifall det visar sig att de krafter som nu verkar i det ekonomiska livet inte leder till det som man påstår sig vilja prioritera? Hur är det på den punkten? Vad jag vill säga är ungefär följande. Det går inte att gå ut i en orientering och underlåta att ställa de centrala frågorna: Var ligger kontrollerna? Var finns målet? Hur lång och hurdan är banan? Vad herr Wirtén och den borgerliga regeringen gör är att de släpper ut sig själva som en orienterare med en kompass och tror att det räcker att veta var norr och söder ligger.

Herr talman! Låt mig först till herr Bengtsson i Varberg säga att det är många som kan vitsorda de svårigheter för exportindustrin som jag tog upp. Det finns t.o.m. formuleringar i propositionen och i den del av utskottsmajoritetens skrivning som herr Bengtsson själv skrivit under som visar hur kostnadsläget har drivits upp och förorsakat mycket betydande svårigheter för den svenska exportindustrin att konkurrera på världsmarknaden.

Herr Bengtsson tog i sitt första inlägg också upp frågan, hur vi vill styra lokaliseringen av företag. Det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiska regeringen som gått ifrån etableringskontrollen ändå ville hota med den. Jag tycker att det är klokt av herr Bengtsson att hålla tillbaka det vapnet. Av redovisningen i hans egen proposition kan man se att remissinstanserna mycket hårdhänt gått till rätta med just det instrumentet. Tunga instanser som arbetsmarknadsstyrelsen, statens industriverk, näringsfrihetsombudsmannen, Kommunförbundet och en rad länsstyrelser har gått emot det. T. o. m. LO säger exempelvis att etableringskontrollen inte i sig själv kan lösa de regionala problemen. Det är bara ett fåtal instanser, främst länsstyrelser i det inre stödområdet, som är för detta instrument. Jag tror att det är klokt att hålla tillbaka det, herr Bengtsson. Låt mig bara säga några ord till herr Jörn Svensson. Det är inte mycket som finner nåd hos vpk när det gäller regional och sysselsättningspolitik. Den gamla regeringen får lika hårda slängar som vi i utskottsmajoriteten. Om man då ser på vad Jörn Svensson vill sätta i stället finner man att det är minskning av det privata storkapitalets inflytande, styrande planering i stället för anpassningsplanering, investeringskontroll, ett stort statligt in dustriprogram och planmässig ändring av näringslivets struktur — typiskt centralbyråkratiska åtgärder. Vpk tror tydligen att all visdom finns i de centrala instanserna, att det alltid är de som vet bäst. Vi menar att ett decentraliserat beslutsfattande är vida överlägset den modell Jörn Svensson pläderar för.

Herr talman! Låt mig först säga ett par ord om etableringskontrollen! Vad det var fråga om var att remissmyndigheterna inte kunde acceptera den krångliga administrativa apparat, den stora byråkrati, som hade blivit följden om man följt utredningens förslag. Det var därför vi prövade att gå vägen över frivillig överenskommelse med Industriförbundet och företagen. Jag kan försäkra att hade inte företagen varit medvetna om att det i denna kammare fanns en överväldigande majoritet för någon form av etableringskontroll, hade det säkert inte varit möjligt att nå en sådan överenskommelse, för jag vill fästa uppmärksamheten på att bakom kraven på etableringskontroll stod inte bara socialdemokraterna. Vi menar att den lagstiftning som kan bli erforderlig — vi hoppas att den inte behövs — skall vara mycket enklare än vad utredningen hade föreslagit. Men jag förstår inte att man fruktar detta. Om vi inte lyckas med frivilliga överenskommelser, varför skall vi då avsvära oss möjligheten att få ett effektivare instrument? Den möjligheten måste väl alltid vara öppen för riksdag och regering. Låt mig säga några ord om förvärvshinder — jag hann inte gå närmare in på den frågan den korta stund man har till sitt förfogande för en replik. Herr Wirtén tog upp en enda fråga, nämligen att undanröja förvärvshinder för handikappade. Där har vi föreslagit kraftfulla åtgärder för att hjälpa de handikappade in på arbetsmarknaden. Jag erkänner att det var med stor tvekan som jag gick med på att företagare skall kunna få pengar för att de håller kvar en anställd som har blivit handikappad. Vi var i utskottet överens om att om en sådan möjlighet medgavs skulle den utnyttjas mycket restriktivt. Det är dock fråga om en människa som har givit hela sitt liv, hela sin arbetskraft åt ett företag och sedan mot slutet av sitt arbetsliv inte orkar hänga med på grund av ett handikapp. Beslut om att ge ett företag betalt för att det behagar ha honom kvar skall fattas med stor restriktivitet. Det var vi som sagt överens om i utskottet. Men detta är ju bara en liten del av förvärvshindren. Huvudtanken i regeringsförslaget var att försöka få bort alla de förvärvshinder som finns för tiotusentals och åter tiotusentals människor utan handikapp — barnomsorg, kommunikationer, bebyggelseplanering, yrkesutbildning. Härom ansåg inte herr Wirtén och hans meningsfränder att utskottet behövde göra något som helst uttalande. Det var det jag angrep och fortfarande angriper. Regeringsdeklarationen är inte något effektivt instrument att vinka med. När det gäller sysselsättningen är den alldeles för ordkarg. Det står t.ex. ingenting alls om näringspolitiken i detta aktstycke.

Nr 47 Herr talman! Det är nuinte alls min avsikt, herr Wirtén,att spela övermaga Torsdagen den och slå ned allt som läggs fram. Jag försöker bara hjälpa herr Wirtén och 16.december 1976 regeringen att komma till klarhet om vad ni egentligen vill när ni uttrycker er så diffust och allmänt som ni gör. Samordnad Vi vill ha decentraliserade beslut i sysselsättningspolitiken och ekonomin, = sysselsättnings och sade herr Wirtén. Ja visst, men decentraliserade till vem? Till herr Nicolin? — regionalpolitik Till herr Gyllenhammar? Till alla dem som flyttar ut värdefulla förädlingsindustrier till Brasilien och andra länder och drar jobb ur landet? Är det till dem som de decentraliserade besluten skall överlåtas? Eller vilken beslutsstruktur skall herr Wirtén ha? Om det visar sig att full sysselsättning inte kan garanteras med mindre än att man har en starkare statlig ramplanering än nu, är herr Wirtén då beredd att offra den statliga ramplaneringen eller är han beredd att offra den fulla sysselsättningen? Det är dessa enkla, grundläggande ting det egentligen handlar om. Herr Wirtén vill väl ändå inte inge oss den föreställningen att småföretagen, med all aktning för dem, skulle vara räddningen ur sysselsättningskrisen och att sysselsättningskrisen skulle bestå i att socialdemokraterna tidigare har fört en så negativ näringspolitik gentemot småföretagen? Utslagningen och utstampningen av småföretag är ett typiskt drag i den högt utvecklade kapitalismen, oavsett vilken näringspolitik man för. Småföretagen har kraftigt minskat och de kommer att fortsätta att kraftigt minska även under den nya regeringen. Så det är ingen räddning, och det tycker jag att man skall inse. Däri ligger inte problemet. Att vädja till småföretagen eller säga sig ha några förhoppningar på dem är att lägga ut en dimridå för människorna.

I vilket ungefärligt tidsperspektiv räknar man i så fall med att kunna uppnå den målsättningen? Om den målsättningen skulle visa sig icke vara förenlig med den nuvarande makt och ägandestrukturen i samhället, är man då beredd att tumma på denna för att uppnå målsättningen eller offrar man målsättningen till förmån för den nuvarande maktstrukturen i näringslivet?

Herr talman! Herr Jörn Svensson frågade vilket mål vi har för sysselsättningen och hur många nya arbetstillfällen som behöver skapas. Jag tror att herr Svensson är lika medveten som jag om att det inte är möjligt att exakt ange det framtida behovet av arbetstillfällen. Det finns många olika grunder på vilka man kan beräkna vad som är realistiskt att uppnå fram till 1985 — alltså inom den tidsram som vi nu arbetar efter. Om man följer herr Jörn Svenssons egen modell kommer man upp till den mycket krävande nivån på ungefär 800 000 nya jobb. Låt oss i stället arbeta med den metodik 41 som vi har föreslagit i utskottet, nämligen att försöka få fram så många nya jobb som möjligt, att behålla de befolkningsnivåer vi har runt om i landet med den huvudinriktningen av planeringen att vi tillämpar den övre ramen för skogslänen och den nedre ramen för storstadsområdena samt att undanröja arbetshinder på det sätt som jag tror att Ingemund Bengtsson och jag är i stort sett överens om. Då går vi realistiskt till väga utan att ägna oss åt någon sifferlek. Till herr Ingemund Bengtsson skulle jag vilja säga att det ingalunda är så att man bara är rädd för den byråkrati som följer av en etableringskontroll. Flera remissinstanser har pekat på vikten av att man stimulerar i stället för att dirigera och att vi måste befara en utflyttning ur landet av en del viktiga företagsenheter, om vi har ett alltför hårdhänt styrinstrument. Det finns en rad andra invändningar mot etableringskontrollen; byråkratin är ett mycket besvärande faktum — det håller jag med om — men den är inte det enda. När herr Ingemund Bengtsson gör gällande att vi i utskottet inte närmare har gått in på frågorna om barnomsorgen, bebyggelseplaneringen, utbildningen och resemöjligheterna, måste man fråga sig varför inte herr Bengtsson själv i sin proposition har tagit allvarligare på dessa frågor. Såvitt jag kan finna har herr Bengtsson inte framlagt något enda konkret förslag om hur man skall åstadkomma förbättringar på dessa områden. För vår del har vi utgått ifrån som ett självklart faktum att de beslut som riksdagen i andra sammanhang fattat i dessa frågor ligger fast. Det har inte funnits någon anledning för oss att ompröva dessa beslut. Vi anser att detta är viktiga ting. Vi har samma målsättning som herr Bengtsson när det gäller att hjälpa de handikappade och att ge mera jobb åt ungdom, kvinnor och äldre. Det finns således inte en enda hemställan i det här avseendet i den gamla regeringens proposition.

Herr talman! Det har sagts tidigare i debatten att det är ett viktigt beslut som riksdagen står inför i dag. Jag delar den meningen. Värdet av dagens beslut kan jämställas med besluten samma datum för fyra år sedan och från 1964 om införande av en aktiv regionalpolitik. Regionalpolitiken griper in på många samhällsområden. Vi har fått åtskilliga erfarenheter och därigenom klarhet om bristerna och om möjligheterna som regionalpolitiken ger. Den är starkt integrerad i den ekonomiska politiken och i närings och sysselsättningspolitiken. För att driva en framgångsrik sysselsättnings och regionalpolitik bör vissa grundläggande samhällsekonomiska och näringspolitiska förutsättningar finnas. För att klara sysselsättningsproblemen på sikt fordras exempelvis att samhällsekonomin är i balans. Från de nuvarande regeringspartierna har tidigare framlagts förslag, som skulle ha lett till bättre sysselsättning utan att markant öka den skuldsättning till utlandet som skett under de senaste åren. Lånen måste nu betalas. Det finns många exempel på hur den tidigare oppositionen, de nuvarande regeringspartierna, har framfört förslag som den dåvarande regeringen också Nr 47 efter en tid har ansett sig böra biträda för att aktivera konjunkturpolitiken Torsdagen den och öka ambitionerna vad gäller sysselsättningen. Jag vill peka på det s.k. 16 december 1976 75 96 bidraget, som socialdemokraterna först avslog men så småningom införde. Samordnad Under 1976 har vi mist konkurrenskraft och marknadsandelar på grund = sysselsättnings och av att kostnadsläget i vårt land stigit mer än i flera av våra konkurrentländer. = regionalpolitik Vi har underskott i våra utrikesbetalningar. Allt detta kräver ökat privat och offentligt sparande och höjd produktion för export. Dessa förhållanden har också försiktigt påpekats i propositionen 211. Ingemund Bengtsson antydde samma sak från talarstolen nyss, när han sade att vi kommer att möta en hård konkurrens från utlandet. Sedan propositionen skrevs har nu mycket mer kommit i dagen på detta område. Tillåt mig bara peka på problemen inom stålindustrin, det havererade Stålverk 80, sjöfartskrisen, tekokrisen och mycket annat. Nog dignar det ”dukade bordet” av problem. Varsel om friställningar duggar tätt av de orsaker som jag nyss nämnt. Trots denna situation vill jag ändå inte måla någon katastrofbild. En expansion av näringslivet är emellertid nödvändig för att vi skall kunna lösa alla dessa problem och få resurser att klara strukturomvandlingen i näringslivet. Vi måste öka resurserna för att kunna fortsätta reformpolitiken, inte minst på arbetsmiljöområdet och inom vård och utbildningssektorerna. Utvecklingskraften inom vårt näringsliv måste tillvaratas bättre. Det gäller inte minst de mindre företagen, som vi anser att den förra regeringen har försummat. De mindre företagen liksom lantbruket har stor betydelse för sysselsättningen i glesbygderna. Sysselsättningsutredningen har visat att det finns ett mycket stort behov av nya arbetstillfällen. 400 000 nya arbetstillfällen fram på 1980-talet torde behövas om alla skall få arbete. Det vill väl ingen bestrida i dag. Många jobb försvinner. Yrkesverksamheten är mycket låg för kvinnor i stora delar av vårt land. De nya arbetstillfällena är lättast att styra dit de bäst behövs med regionalpolitiska åtgärder. I vårt land finns en bred värdegemenskap beträffande målsättningen om rätt till arbete åt alla. Det förslag som utskottet nu förelägger riksdagen med ändringar av propositionen 211 innebär inte att man drar ned ambitionerna, som Ingemund Bengtsson tidigare sade. Tvärtom innebär förslaget att vi ökar ambitionerna att åstadkomma arbete främst på de orter där situationen är svårast. Förslaget är alltså mer ambitiöst än den tidigare politiken och den proposition som den förra regeringen har framlagt. I de avsnitt av propositionen 211 som berör ungdomens möjligheter på arbetsmarknaden och åtgärder för att undanröja förvärvshinder tillgodoses bl.a. de motionskrav som tidigare ställts från vårt parti. Beträffande de handikappades möjligheter på arbetsmarknaden genom den s.k. halvskyddade verksamheten i företagen görs vissa förbättringar av propositionens förslag, vilka vunnit anslutning även från socialdemokraterna. Vi är alltså inte passiva, vilket Ingemund Bengtsson försökte göra 43 gällande för en stund sedan. När det gäller de allmänna formuleringarna och målbeskrivningen för regionalpolitiken om arbete åt alla samt god service och miljö kan rimligen inga invändningar göras. Ett litet men intressant notat kan man emellertid komma med i det här sammanhanget. På s. 17 i betänkandet avvisas vpk:s partimotion. Vpk ger i motionen sin allmänna syn på ett annat samhälle än vårt, ett socialistiskt samhälle. I anledning därav uttalar utskottsmajoriteten följande: ”Utskottet avvisar emellertid den allmänna grundsyn som ligger bakom motionen, nämligen att en socialistisk planekonomi är den rätta metoden att lösa sysselsättningsfrågorna.” Socialdemokraterna har plockat bort den meningen men ansluter sig i övrigt till vår skrivning när det gäller att avvisa vpk-motionen. Menar verkligen socialdemokraterna att kommunisternas socialistiska planekonomi är något för vårt land och för den socialdemokratiska politiken? Det verkar så! Detta är tydligen en öm tå. En debatt med vpk om regionalpolitik vore, som ju framgått av Jörn Svenssons anförande här nyss, en debatt om två olika samhällssystem. Den debatten har vi kanske inte tid att ta upp i det här sammanhanget. Jörn Svensson ställde en rad olika frågor. Det var inte mycket som fann nåd inför hans ögon, och detta kan man förstå eftersom det är ett helt annat samhälle, ett helt annat samhällssystem som han pläderar för. Men inte är vi sorglösa som barn här i Sverige och inte heller ligger vi inbäddade i bomull, som han ville göra gällande. Tvärtom är vi helt och hållet medvetna om problemen på arbetsmarknaden, undersysselsättningen, den låga förvärvsgraden på många orter och mycket annat. Vpk:s debatt går således vid sidan om de sakfrågor som vi har att ta ställning till inom det demokratiska samhällssystem som vi har och som ungefär 95 96 av väljarna har uttalat sig för att vilja ha kvar. När man fördjupar sig i vad de allmänna formuleringarna i propositionen konkret innebär, finner man att det är fråga om en målmedveten inriktning på att också i fortsättningen stimulera tillväxten av de stora orterna inom regionerna. Det strider mot regeringsdeklarationen. I föreliggande utskottsbetänkande uttalas att regionalpolitiken bör få en decentralistisk inriktning. Människor i olika landsdelar bör ges möjligheter till allsidig sysselsättning och service och en god miljö. Proposition 211 ger enligt vår mening inte förutsättningar för detta i varje fall i de små orterna. De stora orterna föreslås bli prioriterade. Det måste givetvis ske på de mindre orternas bekostnad. Detta hindrar inte, sägs det i propositionen, att man kan vidta åtgärder för att ”mildra akuta problem” i vilka kommuner som helst. Socialdemokraterna sitter tyvärr fortfarande fast i koncentrationsidéer, som redan har passerats av verkligheten. Vid en genomläsning av utskottets redovisning av de senaste årens utveckling i orter av olika slag framstår ju klart att det är ingen önskedröm för människor ute i landet att bo i de allra största orterna. Tyvärr är arbetsmarknaden i många små orter, främst i Norrland men även på andra håll, alltför svag. Vi har en stor undersysselsättning och en dold arbetslöshet som inte kommer fram i statistiken. Det är framför allt i de svagaste arbetsmarknaderna de största insatserna måste göras. Vi måste ha en mera differentierad regionalpolitik. Stödområdesgränserna är otillräckliga för differentiering av regionalpolitiken. Andra kriterier måste komplettera dem. Exempel på sådana är utflyttning, arbetslöshet, förvärvsgrad, ensidigt näringsliv, skatteunderlag och ålderssammansättning. Propositionen anger inga nya riktlinjer i de här avseendena. Det är en uppenbar brist. Ingemund Bengtsson sade att det är klart att vi nu har nått det första målet för regionalpolitiken, att stoppa utflyttningen från skogslänen. Jag är inte övertygad om det. Beaktar man ålderssammansättningen i dessa områden får man en helt annan bild. Mitt eget hemlän t.ex. kan öka sin befolkning med 14000 å 15 000 människor om 5-10 år utan att den arbetskraft som befinner sig i åldrarna 15-64 år har ökat. Ortsplanen föreslås i utskottsbetänkandet i framtiden beslutas på regional nivå under demokratiskt ansvar. Det är inte fråga om att avskaffa någon ortsplan, det är fråga om att förändra den. Ortsplanen bör innefatta alla orter — inte bara de som nämns i propositionen — som har betydelse för att nå de regionalpolitiska målen. Det är möjligt med decentraliserade beslut på länsnivå. Ortens funktion, inte dess klassificering, bör vara avgörande för insatserna. En av regionalpolitikens viktigaste uppgifter är att förbättra den inomregionala balansen. Proposition 211 ger inte förutsättningarna härför. Uppenbart är däremot att den inomregionala balansen kommer att försämras genom dess förslag. Utvecklingen i kommuncentra och mindre orter i det inre stödområdet inger stor oro för samhällsbildningen där. Man måste också beakta, som jag nyss nämnde, ålderssammansättningen i orter som tidigare haft folkminskning. Här behövs en aktivare regionalpolitik. Att nu genom centralt beslut utpeka kommundelscentra är enligt vår mening principiellt fel, men kan i och för sig vara ett steg på vägen för att uppnå en bättre regional balans och för att uppnå framför allt de regionalpolitiska målen på mindre orter och i vissa glesbygder. För framtiden gäller det att finna metoder för någon form av servicegaranti i små orter. Utskottet uttalar att i fråga om arbetsmarknaden ger de nuvarande principerna för ortsplanen inte en tillräcklig vägledning vid fördelning av de sysselsättningspolitiska insatserna i förhållande till behovet på olika orter. Utskottet förordar att regeringen för den skull gör en utvärdering av ortsplanen. I framtiden måste den fungera med decentralistisk inriktning. Vad angår planeringstalen för länen gör utskottsmajoriteten uttalandet att befolkningsramarna inte ger tillräcklig vägledning för samhällsplaneringen. Därför föreslås att planeringen i resp. län i första hand inriktas på viss del av ramen. Vi uppsätter mål för regionalpolitiken och fastlägger riktlinjer för den. Ett av målen har varit och är en balanserad och dämpad utveckling i storstadsområdena. Enligt 1972 års riksdagsbeslut skulle, trots denna målsättning, Stockholm enligt övre befolkningsgränsen få öka med ca 200 000 fram till 1980. Per år skulle det bli ungefär samma ökningstakt som under 1960 talet. Storstäderna skulle få öka med mer än två tredjedelar av befolkningsökningen i landet. En jämförlig relativ ökning av storstädernas andel av befolkningsökningen i landet ger också de nu aktuella ramarna utrymme för, trots att storstadsutvecklingen enligt målsättningen också nu skall dämpas. Det blir inte mycket kvar för det övriga landet. Skogslänen skulle då givetvis åderlåtas ytterligare. Trots att storstäderna enligt riksdagsbeslutet 1972 alternativt skulle planeras för fortsatt stark expansion och erhålla resurser härför, har detta ändå inte inträffat. Tack vare den omständigheten har trenden kunnat vända för skogslänen. Planering inom vida ramar ger inte regionalpolitiken fasthet. På andra områden i samhället där man vill uppnå vissa mål och fastlägger riktlinjer för dessa, anger man målen och beslutar om insatser för att nå dem. Exempel kan vara målet att bygga 1 miljon lägenheter under 1960-talet, eller målet att bygga 100000 barndaghemsplatser. Man har inte gjort en ”ram” på 750 000-1 250 000 lägenheter under 1960-talet, eller 75 000-125 000 barndaghemsplatser. Man skulle därigenom inte få tillräcklig fasthet i målsättning och planering. Man skulle också få risker för en ojämn utveckling i olika delar av landet. Detta anses fortfarande av socialdemokraterna vara en fördel såväl för planeringen som för att nå målen inom regionalpolitiken. Det är ju ett orimligt resonemang om man verkligen vill uppnå de uppsatta målen med regionalpolitiken i alla delar av landet. Socialdemokraterna påstår att en klarare befolkningsmålsättning förutsätter en hård centralstyrning. Det är också en orimlig argumentering som inte leds i bevis. År 1972 beslöt riksdagen att planeringen för skogslänen skulle få ske mot den övre delen av befolkningsramen. Detta har inte lett till någon hård styrning. Den negativa trenden i skogslänen har emellertid brutits. Den flexibla planeringen för den fortsatta expansionen i storstäderna har visat sig vara värdelös. När centern 1972 kritiserade detta system och målsättningen för storstäderna liksom behovet av och möjligheterna att öka befolkningstalen i skogslänen, så beskylldes vi för att inte vara trovärdiga. Vi kan i dag alla konstatera att denna beskyllning inte var riktig. än ett år legat i kanslihuset.

Jag förutsätter att regeringen nu kommer att vidta åtgärder. Det blir i så fall ett glädjebud för Vindelådalen. Många viktiga frågor har jag här inte berört, t.ex. åtgärder för att undanröja förvärvshinder, ungdomens och de handikappades förutsättningar på arbetsmarknaden och överenskommelse om lokaliseringens påverkan. Frågan om hur regionalpolitiken skall infogas i ett länsdemokratisystem har jag bara nämnt i förbigående, delvis därför att länsdemokratin skall utredas ytterligare och frågan, som jag förstår, behandlas med förtur. Andra talare från vårt parti kommer att beröra dessa frågor. Enligt vår mening finns det med de ändringar utskottet föreslagit i propositionen goda möjligheter att efter 1978 få en mera aktiv och decentralistisk regionalpolitik i fråga om såväl mål, resultat som administrativ handläggning. De centrala besluten får inte som hittills i sig innebära styrning till de redan bäst tillgodosedda orterna inom länen.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

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund sade att vpk för en debatt vid sidan av dagens och framtidens realiteter, vi diskuterar så att säga i vår egen värld. Men har inte herr Nilsson upptäckt att det är precis tvärtom? Jag har så att säga uppskjutit diskussionen om den socialistiska planekonomins förhållanden, åtminstone för dagen, och har hela tiden försökt att syssla med vad det är ni vill, vad som är den borgerliga regeringens mål. Hela tiden har jag frågat om den borgerliga regeringens mål när det gäller sysselsättningspolitiken. Hur skall målen uppnås och när ungefär kan det ske? Jag begär ju bara att få reda på vad ni vill, men det kan ni inte svara på. Nu kommer för första gången seglande någon sorts kvantitativ bestämning av hur många nya jobb som måste skapas, alltså 400 000. Ja, delas den uppfattningen av de övriga regeringspartierna, eller har även de en sådan där allmän uppgift men på en helt annan nivå? Är regeringens mål 400 000 nya jobb eller inte? Herr Wirtén var mycket diffusare i sitt anförande. Om målet nu skulle vara 400 000 kan man fråga sig om det är brutto eller nettotillskott. Och hur lång period tänker man sig för att tillskapa dessa 400 000 nya jobb? Hur skall det i så fall ske? Småföretagen minskar ju snarast sin totala sysselsättning, och hela det privatkapitalistiska näringslivet går mot en högre grad av koncentration. Det är väl ändå uppenbart för sysselsättnings och regionalpolitik varje tänkande människa, oavsett politisk åskådning, att småföretag icke kan svara för de sysselsättningstillskott som är nödvändiga för att skapa full sysselsättning, ekonomisk frigörelse för kvinnorna osv. Den privata sektorn över huvud taget har under ett par decennier stagnerat eller minskat, och tillskotten i sysselsättningen har i huvudsak kommit på den s.k. samhälleliga sektorn. Industriutflyttningen och utflyttningen av kapital är avsevärd, och härav kommer det ju inga tillskott till sysselsättningen. Vad skall man göra åt den? Vi står inför mycket stora strukturomvandlingar inom skogsindustrin och inom järn och stålindustrin, branscher som är av avgörande betydelse för sysselsättningen i just skogslänen och Bergslagen. Om det nu visar sig att detta ekonomiska system skapar sådana här problem, vad är man villig att företa sig? Vilket är det överordnade målet, ifall man kommer i konflikt med systemets egna tendenser? Är det överordnade målet att skapa full sysselsättning, eller är det att bevara systemet?